Herr talman! I höstas bad skolstyrelsen i Uppsala om medgivande att genom jämkningar i Läroplan för grundskolan införa s.k. musikklasser i grundskolan. I en musikklass får man fler veckotimmar musik. Tiden för en sådan utvidgad musikundervisning tas från estetisk-praktiska ämnen. Sång, samsjungning och samspel i körer, ensembler och orkestrar är en viktig del i det skolarbetet. Genom den koncentration man uppnår kring musiken underlättas återväxten inom musiklivet. Länsskolnämnden i Uppsala län tillstyrkte i allt väsentligt framställningen och hänvisade till att samma timplanekonstruktion som Uppsala kommun vill ha finns på flera platser i landet. På de platserna — Norrköping, Stockholm och Västerås — har man goda erfarenheter av musikklasserna. Skolstyrelsen i Uppsala har haft kontakt med dessa kommuner för att verksamheten i Uppsala skall bli utformad på ett likartat sätt. Skolstyrelsen understryker i sin framställning att grundskolan i Uppsala har drygt 2000 elever och att studiemiljön i de vanliga klasserna därför inte blir påverkad av det ringa uttag av elever som musikklasserna medför. Det är alltså inte så att några mål för grundskolans verksamhet sätts i fråga enligt skolstyrelsen i Uppsala. Trots skolstyrelsens framställning och trots länsskolnämndens tillstyrkan gick skolöverstyrelsen i sitt tjänstemannayttrande emot framställningen. Detta är bakgrunden till min fråga. Herr talman! När man ställer frågor i riksdagen är det inte så ofta som frågeställaren helhjärtat kan tacka för ett bra svar. Men— det kan jag göra nu. Jag har uppnått precis vad jag ville med min fråga. Statsrådet Ulla Tillander har tagit klar ställning för skolstyrelsen i Uppsala och för länsskolnämnden i Uppsala län och har, om man uttrycker sig litet vanvördigt, ”kört över” skolöverstyrelsen. För detta tackar jag skolministern. Många föräldrar och många elever i Uppsala kommun kommer att bli glada i dag över det beslut som regeringen tog för bara någon timme sedan.
Herr talman! Det är bra av Uppsala kommun att ha tagit det här initiativet, för det är tecken på att det verkligen finns ett behov av musik. Redan det förhållandet att det finns behov av musik och skolning i musik är någonting som man kan glädjas åt. Musiken är ju ett livsbehov och finns överallt, och därför aktualiseras i hög grad en skolning när det gäller musiken och Nr 72 musiksmaken. Visserligen förekommer musikundervisning i alla klasser, Torsdagen den men det är egentligen inget argument mot utan snarare för inrättandet av 4 februari 1982 klasser där musiken får tjäna som dominant och ange tonen.

Herr talman! Regeringen har nyligen beslutat om nya regler vad gäller omhändertagande av barn som tas i förvar enligt utlänningslagen. De nya bestämmelserna innebär att dessa inte utan synnerliga skäl får placeras i häkteslokaler eller liknande lokaler. I samband med behandlingen av proposition 1980/81:201 med förslag till ändring i rättegångsbalkens bestämmelser om häktning och anhållande uttalade justitieutskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande bl.a. att det var angeläget att man söker lösningar som innebär att inte heller barn till personer som är misstänkta för brott behöver vistas i häkten. Mot denna bakgrund har Bonnie Bernström frågat mig om jag ämnar lägga fram förslag till lösningar som innebär att inte heller barn till personer som är misstänkta för brott behöver vistas i häkten. Jag vill till en början framhålla att jag delar den uppfattning som kommit till uttryck i utskottets betänkande när det gäller det olämpliga i att barn vistas i häkteslokaler. Samtidigt vill jag emellertid understryka att vår lagstiftning i princip inte medger att barn vistas i häkteslokaler på grund av att vårdnadshavaren är häktad. Uppkommer fråga om häktning av en ensamstående förälder, ankommer det på de sociala myndigheterna att, om det behövs, sörja för att barnet omhändertas på ett lämpligt sätt under den tid föräldern är häktad. Det enda undantaget från denna huvudregel utgör spädbarn. Om en kvinna medför spädbarn vid intagningen i häktet eller under häktningstiden föder barn, kan föreståndaren för häkteslokalen efter samråd med läkare medge att kvinnan får ha barnet hos sig. I sådana fall skall de sociala myndigheterna underrättas om beslutet. I praktiken torde det vara sällsynt att kvinnor som nyligen har fött barn häktas. Med hänsyn till kvinnans situation är risken för flykt eller fortsatt brottslighet i allmänhet inte tillräckligt stor för att häktning på dessa grunder skall anses vara motiverad. I rättegångsbalken finns dessutom ett principiellt förbud mot häktning av kvinnor som nyligen har fött barn i de fall åtgärden kan befaras medföra allvarligt men för barnet. Häktning i sådana fall skall ersättas med övervakning. Häktning av en ensamstående förälder kan även vara till men för äldre barn än spädbarn. Genom de ändringar i rättegångsbalkens bestämmelser 15 att hindra att barn behöver vistas i häkte om tvångsmedel som trädde i kraft vid årsskiftet har domstolarna emellertid fått ökade möjligheter att ersätta häktning med reseförbud eller anmälningsskyldighet, dvs. åtgärder som inte innebär frihetsberövande. Nuvarande bestämmelser utesluter dock inte helt möjligheten att spädbarn kan komma att vistas i häkteslokaler till följd av att deras vårdnadshavare har häktats. Jag har därför uppdragit åt kriminalvårdsstyrelsen att närmare undersöka i vilken omfattning detta sker och vilka åtgärder som inom ramen för den nuvarande organisationen kan vidtas för att tillgodose de särskilda behov som uppkommer i dessa fall.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det finns två orsaker till min fråga. För det första är häkten ytterst olämpliga miljöer för barn. Det har också riksdagen uttalat tidigare, och justitieministern delar den uppfattningen. Barn förvaras i dag på häkten med stöd av dels barnavårdslagen, dels utlänningslagstiftningen. Dessutom kan barn följa med sin vårdnadshavare om denne är misstänkt för brott. Barn som omhändertas enligt utlänningslagstiftningen utgör den minsta gruppen barn på våra häkten. Utlänningsärendena utgjorde endast 7 96 av alla fall eller 32 av de totalt 464 vistelsetillfällena i häkten för barn under 15 år under första halvåret 1980. Därför är det lika angeläget för regeringen att lösa problemen för de barn som omhändertas av andra skäl. För barnen är det ju ointressant enligt vilken lag de sitter på våra häkten. För det andra är min fråga föranledd av att riksdagen har begärt att få förslag till lösningar på problemet med barn i häkten i samband med att regeringen skulle lösa problemet för barn som omhändertas enligt utlänningslagstiftningen. Så har inte skett. Bakgrunden till riksdagens beslut var att förre justitieministern Håkan Winberg i en proposition föreslog att förbudet mot att häkta kvinnor som nyss fött barn skulle upphävas, eftersom kvinnorna kan ha med sig sina barn. Personalen på häktena ställer upp och gör sitt bästa för de barn som är där, men tanken var ändå helt absurd med vetskap om hur det är på häktena med gulsotsmitta och fyllericeller som får tjänstgöra som vanliga häkteslokaler. Därför avslog riksdagen regeringens förslag. Det är inte heller bra att skilja barn och föräldrar åt. Därför måste i varje läge andra vägar prövas. I Stockholm medföljde under första halvåret 1980 tretton barn sina föräldrar till häktet — en tioåring, två sexåringar och i övrigt ännu yngre barn. Dessa barn förvarades på häktet mellan fem timmar och två dygn. I Helsingborg medföljde under samma tid mellan fem och åtta barn sina föräldrar och i Göteborg ungefär lika många som i Stockholm. Finner man att barnet kan och bör erhålla en annan miljö än häktet, vilket man rimligen bör göra, utspelas ofta uppslitande scener vid tvångsavskiljandet. Den stora gruppen av barn på häkten utgörs av dem som omhändertas enligt barnavårdslagen. Det handlar ofta om att samma barn kommer tillbaka flera gånger. Det finns också andra fall med barn på häkte i samband med fosterhemsplaceringar, och här måste man göra en riktig översyn. Jag hade förväntat mig ett mera aktivt svar med hänsyn till frågans allvar Nr 72 och också med hänsyn till riksdagens beslut. Den undersökning som Torsdagen den justitieministern har uppdragit åt kriminalvårdsstyrelsen att göra är redan 4 februari 1982 gjord, och jag vill ha ett uttalande från justitieministern att barn inte skall vistas på våra häkten. Det skall definitivt vara målet för regeringens Om åtgärder för åtgärder. att hindra att barn
Herr talman! Jag delar naturligtvis Bonnie Bernströms uppfattning att häkteslokaler inte är lämpliga platser för barn. Jag kan också instämma i att domstolarna, när de tar ställning till häktesfrågan, måste ta största möjliga hänsyn till de men som en häktning kan innebära för både modern och barnet. De besked som jag har fått ger ändå vid handen att det i praktiken rör sig om ett mycket litet antal fall. Det är svårt med statistiken, därför att det ofta rör sig om korta tider. Men de uppgifter som vi har visar att domstolarna är mycket restriktiva när det gäller att ingripa med häktning mot mödrar med barn och att de nuvarande bestämmelserna i alla fall fungerar någorlunda väl. Jag vill emellertid säga att jag anser att samhället inte helt kan frånsäga sig möjligheten att ingripa med häktning i de fall där det är fråga om en mycket allvarlig brottslighet. I sådana fall kan det ibland vara lämpligast att skilja modern från barnet. Självfallet gäller det i så fall att se till att barnet kan tas om hand på ett tillfredsställande sätt. Är omständigheterna sådana att det skulle vara till skada för barnet att skiljas från modern, måste det naturligtvis finnas möjligheter för henne att i häktet ta hand om sitt barn på ett sätt som är godtagbart. Det uppdrag som jag har givit kriminalvårdsstyrelsen innebär bl.a. att man skall undersöka vad man kan göra på det här området. Jag vill understryka att förvaring av barn i häkte skall förekomma endast i yttersta undantagsfall, när det är alldeles nödvändigt.
Herr talman! Jag vill bara redovisa ett exempel på hur slarvigt häkten används i samband med barn. För två år sedan kallades en 15-årig pojke som vittne i en rättegång. Han var inte själv misstänkt. Pojken var omhändertagen för samhällsvård, placerad på barnavårdsinstitution. Institutionen låg på en annan ort än domstolen i fråga. Pojken anmäldes till kriminalvården för transport. Han fördes i fångbil till ett häkte i närheten av domstolen. Han fick i häktet vänta på att inställa sig som vittne. Efter vittnesförhöret återfördes han till häktet och därefter till sin barnavårdsinstitution. Transporttiden oräknad befann han sig tre dygn i häktet. Det är upprörande att sådant slarv får förekomma. Jag hade mot denna bakgrund önskat att justitieministern hade varit något skarpare i sina formuleringar. Dessutom vill jag påpeka att det här inte bara handlar om 2 Riksdagens protokoll 1981/82:72-74 mödrar utan också om fäder. Det har inträffat att man har fått ha fäder, som varit ensamma vårdnadshavare för barn, i häktena. Därför måste lagstiftningen ta fasta på situationen för både föräldrar och barn. Jag menar att justitieministern måste försöka finna lösningar som innebär att man helt frånsäger sig möjligheten att förvara barn i häkte.

Herr talman! Strävan att åstadkomma en sund ekonomi är ett av de allra viktigaste inslagen i regeringens budget. För att vi skall kunna nå detta mål innehåller denna därför det mest omfattande sparprogram någon svensk regering har presenterat. Att sanera vårt lands ekonomi är nödvändigt för att vi för framtiden skall kunna behålla och förbättra grundtryggheten och garantera vård och omsorg för dem som behöver det. Också den sociala sektorn berörs i hög grad av besparingar. Regeringens politik på det sociala området präglas mot den bakgrunden av ett vaktslående om grundtryggheten. Ambitionen i spararbetet har varit dels att göra rationaliseringar i administrationen utan att röra trygghetssystemen, dels att genomföra förändringar på ett sådant sätt att de får bäras av så många människor som möjligt för att minska bördan på var och en. För de grupper som har det sämst ekonomiskt har de generella förändringarna kombinerats med inkomstförstärkningar. Därför föreslås förbättringar för pensionärer med de lägsta inkomsterna och för handikappade. Socialdepartementets budget är en mycket tung och betydelsefull post både i statsbudgeten och i samhällsekonomin i stort. För socialdepartementets verksamhetsområde läggs fram förslag som för budgetåret 1982/83 kostar 64,6 miljarder. Det är en ökning med drygt 3,1 miljarder jämfört med innevarande budgetår. Detta är ett faktiskt förhållande som visar att den debatt som pågår om social nedrustning och kraftig urholkning av tryggheten dåligt överensstämmer med verkligheten. Jag vill bestämt påstå att debatten om den svenska krisen är överdramatiserad. Vi har naturligtvis ett ansvar att ärligt redovisa problemen, men vi har även skyldighet att sätta in dem i en helhet och förhindra att krisen verkligen blir dramatisk. Vi kan då konstatera att vårt utgångsläge är gott. Vi lever i en välfärd som hör till den högst utvecklade i världen. Problemet är att den välfärd vi unnar oss kostar betydligt mer än vad vi har råd med och att den kan fördelas ännu bättre. Om vi inte tar konsekvenserna av det och sanerar vår ekonomi, riskerar vi att rycka undan grunden för vår framtida trygghet. Däri ligger det verkliga hotet mot vår sociala välfärd. De vägar vi har att gå för att komma till rätta med problemen är fortsatt återhållsamhet och sparande, omfördelningar av de tillgångar vi har och en fortsatt aktiv politik för att få i gång produktion och export och därmed en fortsatt kamp mot arbetslösheten. Vi kan också konstatera att vi är på rätt väg. Handelsbalansen har förbättrats, exporten ökar och inflationstakten minskar. Internationellt sett är arbetslösheten låg, men den är för hög för att den skall kunna accepteras. En fortsatt aktiv politik för att nå fördelningspolitiskt rättfärdiga mål kräver omfördelningar inom ramen för de tillgångar vi faktiskt har. Regeringens åtgärder har en fördelningspolitisk profil som syftar till att minska klyftorna mellan olika grupper. Medan löntagarkollektivet — den aktiva generationen — fick vidkännas en reallöneminskning efter skatt 1981 med 4 96 har pensionärskollektivets inkomst ökat med 2,8 20, för att ta ett exempel. Också inom pensionärsgruppen som helhet har klyftorna minskat. De förändringar som skett i metoden att räkna upp pensionsbeloppen har inneburit att pensionärer med goda inkomster får vara med och bära en större börda, medan pensionärer med enbart folkpension och/eller låg ATP fått höjda pensionstillskott. Denna fördelningspolitik fortsätter. För att särskilt värna om pensionärer med de lägsta inkomsterna föreslår regeringen en utbyggnad av pensionstillskotten med 2 procentenheter den 1 juli 1982. Sedan 1976 har folkpensionens grundbelopp med pensionstillskott i det närmaste fördubblats från 12 480 kr. till 24 920 kr. Stödet till handikappade ökar genom att handikappersättningens nivå höjs. För särskilda insatser för flerhandikappade anslås 7 milj.kr. — en fördubbling jämfört med innevarande budgetår. Stödet till handikapporganisationer ökar med 3,8 milj.kr. till 31,1 miljoner. Vårdbidraget för handikappade barn kommer att förbättras — förslag kommer i en särskild proposition i vår. 4,5 miljarder kronor anslås för direkta handikappåtgärder på arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitikens område. Till detta kommer medel för arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete. Det extra barnbidraget till flerbarnsfamiljerna är ett annat exempel på en rättvis fördelningspolitik. När det ekonomiska utrymmet inte medgav en generell höjning av barnbidragen till alla barn föreslog regeringen en förbättring för familjer med många barn. fr.o.m. den 1 januari i år får familjer med mer än två barn 750 kr. per barn och år för tredje barnet och 1500 kr. för det fjärde och de följande barnen. Utbyggnaden av barnomsorgen fortsätter — fr.o.m. nästa årsskifte med stöd av ett förenklat statsbidragssystem, vars minskade byråkrati innebär betydande förbättringar för kommunerna och bättre utnyttjande av barnomsorgsplatserna. Genom de nya reglerna får också deltidsförskolor och öppna förskolor del av statsbidragen. Det är en viktig rättvisereform. Större rättvisa mellan barnfamiljerna skapas också genom den ATP-rätt för vård av små barn som infördes den 1 januari i år och som är en betydelsefull markering av den värdefulla insats vård av egna barn är. Föräldraförsäkringen är en viktig del av familjepolitiken, som ger föräldrar ekonomiska möjligheter att själva vårda och vara tillsammans med sina barn. Centern har i regeringsställning arbetat för en utbyggnad av föräldraförsäkringen enligt vårdnadsersättningens modell. Det är en viktig valfrihetsfråga att föräldrar får ekonomiska möjligheter att välja omsorg för sina barn. Det första steget till en vårdnadsersättning är taget genom föräldraförsäkringens tre sista månader som ger ersättning lika för alla oavsett inkomst. Kravet på en fortsatt utbyggnad har hög aktualitet, framför allt därför att det är en rättvisefråga att skapa bättre valfrihet för småbarnsföräldrar. Den fortsatta utbyggnaden får ske i den takt som det ekonomiska utrymmet medger. En väsentlig del av regeringens stöd till barnfamiljerna är subventionerna på livsmedel, som för nästa budgetår uppgår till ca 3300 milj.kr. Besparingarna på livsmedelssubventionerna har kunnat begränsas till 300 milj.kr. i oktober 1981 och 500 milj.kr. den 1 januari 1982. Den sänkning av momsen som skedde i november 1981 innebar en minskning av konsumentpriserna på jordbruksreglerade varor med 600 milj.kr. Genom att subventionera viktiga livsmedel betalas nu tillbaka inte mindre än fyra femtedelar av de pengar som momsen på de subventionerade livsmedlen uppgår till. Också regeringens ekonomiska stöd till kommunerna präglas av en fördelningspolitiskt rättvis profil. Sedan 1976 har det kommunala skatteutjämningsbidraget fyrdubblats. Nästa budgetår föreslås 10,4 miljarder kronor i skatteutjämningsbidrag. Det är en ökning med 1,3 miljarder jämfört med innevarande budgetår. Det innebär att de fattigaste kommunernas möjligheter att ge sina medborgare tillfredsställande service och omsorg har ökat kraftigt de senaste åren, även om man räknar in de förändringar i den kommunala ekonomin som regeringen föreslagit. Herr talman! Jag har velat ge dessa exempel för att visa att de högljudda påståendena om kraftig social nedrustning har dålig förankring i verkligheten. Som jag sade inledningsvis bär socialhuvudtiteln en betydande del av statsbudgetens besparingar. Jag vill nämna något om detta. Sjukpenningförsäkringen, som debatterades mycket här i går, har hittills inte berörts av sparåtgärder. Med hänsyn till det samhällsekonomiska läget är det nödvändigt att åstadkomma besparingar också inom detta område. Som jag tidigare anmält för riksdagen kommer en proposition med förslag om införande av viss självrisk i sjukförsäkringen att lämnas till riksdagen i vår. Förslaget kommer att utformas så att en likvärdig självrisk införs för alla grupper på arbetsmarknaden. Jag vill också understryka att ett särskilt högriskskydd för hälsosvaga grupper kommer att införas för att komplettera denna förändring. Förändringarna i sjukförsäkringen kommer att utformas så att de långtidssjuka och de som ofta drabbas av sjukdom skyddas, medan människor som vid enstaka tillfällen under året drabbas av korttidssjukdom får stå för en viss självrisk. Besparingen kommer att ske så att den i sin helhet kommer statsbudgeten till godo. Andra åtgärder som föreslås är administrativa besparingar inom försäkringskassorna, bl.a. på grund av minskning av arbetsvolymen och ändrade rutiner. När vi gör förändringar i vårt sociala trygghetssystem för att lägga grunden till en stabil ekonomi för framtiden blåser ofta olika intressegrupper till strid. Det är naturligt att det finns starka intressen att bevara den egna gruppens fördelar och de villkor som man har uppnått, ofta efter lång kamp. Men för att bevara en god trygghet också för framtiden måste vi alla hjälpas åt. Då måste vi medverka i både kollektiv och individuell form. Vi måste lägga egoismen åt sidan, för egoism är alltid ett hot mot solidariteten. Vårt välfärdssamhälle har utvecklats i huvudsak under en tid av god ekonomisk tillväxt. En annan viktig förutsättning har varit den politiska enighet som i stort sett rått kring dessa frågor och som varit ett uttryck för värdegemenskap inom breda befolkningsgrupper när det gäller huvuddragen. Det är lätt att bära solidariteten när nya resurser finns tillgängliga för ökad välfärd för de svaga i samhället. Nu lever vi i en ekonomi med låg tillväxt. Det finns anledning att efterlysa samarbetsvilja också när det gäller att fördela tillgångar som inte längre ökar på samma sätt som tidigare. När man lyssnar till oppositionens bud, från både höger och vänster, måste man ställa sig frågan om oppositionspartierna på allvar anser att politiken skall styras av ögonblickets situation. Regeringen har balanserat sina förslag så, att de fyller kravet på rättfärdighet både för nuet och för framtiden. Det kravet borde man kunna ställa på alla partier i ett sådant sammanhang. Om vi i dag underlåter att göra något åt vårt lands ekonomi, kommer vi för framtiden inte att kunna garantera vård och omsorg om dem som verkligen behöver det. Om vi i dag låter den egna plånbokens filosofi breda ut sig, kan vi inte för framtiden garante;. sjukvård och äldreomsorg. Detta är sanningen. Det är hyckleri att låtsas som om vi i dag skulle ha råd med både en ökad privat konsumtion och samtidigt en god trygghet i vår gemensamma sektor. Den som menar allvar med talet om solidaritet skall också visa det politiska modet att erkänna att de besparingar som regeringen föreslagit måste bäras av alla för en tryggare framtid. Jag vill påstå att den som inte är beredd att ta det ansvaret mera sneglar på stundens opinionssiffror än på ansvaret för framtiden. ”Plånboksfrågorna” skall göras till centrala frågor i den kommande valrörelsen, har jag hört socialdemokrater deklarera. Naturligtvis är det betydelsefullt med materiell grundtrygghet, men det vore mera klädsamt och framför allt hederligare om omsorgen om dem som verkligen behöver samhällets stöd och hjälp också i andra former litet mer ställdes i förgrunden. Jag kan nämna långtidssjuka som exempel på detta. Socialdemokraterna har inlett en intressant löftespolitik — uppbarligen beredda att utan betänkligheter ytterligare öka på budgetunderskottet. Vad innehåller då dessa löften? Jag vill ta några exempel. Barnfamiljerna lovas höjda barnbidrag med 300 kr. om året. Men vad blir det av den höjningen när man har finansierat sina reformer med en utlovad momshöjning på 2 76? Den tvåbarnsfamilj som köper momsbelagda varor för mer än 30 000 kr. kommer att finna att av den utlovade barnbidragshöjningen återstår inte ett enda öre. De barnfamiljer som har det kärvaste ekonomiska utgångsläget — vad har de att hämta i de socialdemokratiska förslagen? Det extra barnbidraget, som fr.o.m. årsskiftet utgår till familjer med fler än två barn, sade socialdemokraterna nej till i riksdagen, liksom de sade nej till förslaget om ATP-rätt för vård av små barn. Inför pensionärerna har socialdemokraterna utfört ett illusionsnummer som tycks har föregåtts av stora våndor i det egna partiet. Det är intressant att konstatera hur socialdemokraterna nu ändå på viktiga punkter ansluter sig till regeringens politik. Man har sagt att man skall bibehålla den uppräkningsmetod för pensionerna som regeringen föreslagit och som riksdagen under socialdemokraternas protester beslutat om. Man har alltså sagt ja till att basbeloppet för framtiden skall fastställas en gång om året. Man har lovat att höja pensionerna med ett, ännu så länge, opreciserat engångsbelopp. Men samtidigt föreslår man en höjning av momsen med2 96. Vad blir då kvar? Det enda som visar sig återstå av de storslagna löftena till pensionärerna är omsorgen om att pensionen skall höjas varje gång som t.ex. priserna på sprit, tobak och energi höjs. Till detta skall läggas att man nu på socialdemokratiskt håll antytt att pensionerna i fortsättningen bör vara reallöneanknutna. Det betyder i dagsläget att socialdemokraterna är beredda att diskutera en direkt sänkning av pensionerna — en åtgärd som hårdast skulle drabba de pensionärer som bara har folkpension och låg ATP. Det vore intressant att i klartext få höra vad detta innebär, och det svaret borde komma fram före valet. De besparingsåtgärder och reformer som regeringen föreslår präglas av måttfullhet och omsorg om människornas trygghet. Det är åtgärder som får bäras och delas av de många människorna. Effekterna av summor som är stora på statsbudgeten blir för enskilda av förhållandevis måttlig storlek. Moderata samlingspartiet har krävt avsevärt större besparingar i budgeten än vad regeringen ansett rimligt. Moderaterna vill t.ex. göra ytterligare besparingar på livsmedelssubventionerna, en åtgärd som skulle slå hårdast mot barnfamiljerna. Ett annat exempel på hur den moderata sparpolitiken slår mot utsatta grupper är förslaget till ingrepp i det bostadspolitiska området. Genom att man lägger en besparing på 2 miljarder kronor enbart på flerfamiljshus med statliga lån, drabbar det förslaget familjerna i flerbostadshus med en kostnad på upp till 400 kr. i månaden för en trerumslägenhet. Samtidigt värnar moderaterna som bekant om avdragsrätten för de verkliga höginkomsttagarna. Vad är det för slags fördelningspolitik? Herr talman! Jag sade tidigare att vi i vårt land lever i en välfärd som saknar motstycke i världen. Jämfört med omgivande länder har vi en relativt sett god sysselsättning. Vi har världens kanske bästa socialförsäkringssystem. Ser vi till vad vi unnar oss i privat konsumtion, kan vi konstatera att vi sannerligen åker i den här världens lyxklass. Vi tvingas nu att göra vissa justeringar i våra sociala trygghetssystem. Vi gör det från ett utomordentligt gott utgångsläge. Jag är övertygad om att den politik vi nu för kan ligga till grund för vår framtida trygghet och att den också möter förståelse hos människorna i vårt land. Jag är lika övertygad om att framtidens dom kommer att bli hård över oss, om vi underlåter att göra detta nödvändiga arbete nu. Jag är dessutom övertygad om att människorna hyser en uppriktig vilja och önskan att ta ett solidariskt ansvar för varann genom att medverka till en positiv utveckling av ekonomin och därmed trygga välfärden och omsorgen, inte bara för oss själva utan också för våra barn. Herr talman! Detta är en socialt ansvarsfull politik, en politik som tar ansvar inte bara för nuet utan också för framtiden.

Herr talman! Jag kan i stora delar instämma i socialministerns anförande. I vissa delar skiljer sig dock uppenbarligen våra bedömningar, och jag skall återkomma till dem. Det råder, som socialministern sade, politisk enighet om att social trygghet är en medborgerlig rättighet. Det var också förhållandevis lätt att föra en politik i det syftet, när vi hade ständigt ökande resurser till vårt förfogande. Nya utgifter lades på gamla, i vällovligt nit men många gånger utan någon egentlig prioritering eller utan beaktande av de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna. Situationen är i dag en helt annan, med en mycket låg ekonomisk tillväxt samtidigt som de äldsta bland oss ökar mycket kraftigt i antal. Många problem kvarstår också olösta. Trots flerbarnstillägget har många flerbarns familjer, liksom familjer med små barn, stora svårigheter att klara sin försörjning, i synnerhet om de bara har en enda inkomst. Alkoholoch narkotikaproblemen har ökat. Många handikappade och äldre upplever ensamhet, isolering och att samhället inte tar till vara vad de har att ge. Till "många vårdformer är köerna alljämt långa. Det borde stå klart att nödvändiga förbättringar främst måste ske genom omprioriteringar och inriktas på de mest behövande grupperna och de mest eftersatta behoven. Det är detta, socialministern, som är anledningen till att vi moderater föreslår en minskning av de generella förmåner som tillfaller oss alla, vare sig vi behöver dem eller inte, t.ex. matoch bostadssubventionerna. I stället behöver flerbarnsstödet byggas ut ytterligare och bostadsbidragen omprioriteras till de hushåll som har sämst ekonomisk bärkraft. Det står också klart att de sociala problemen inte kan lösas enbart genom insatser från det allmänna. Vi måste i långt större utsträckning underlätta medborgarnas möjligheter att ta ansvar för sig själva och varandra. Detsamma gäller enskilda initiativ på olika vårdområden, som måste stimuleras. Insatserna måste naturligtvis också inriktas på att förebygga sociala problem, sjukdom och ohälsa och på att effektivisera verksamheten så att den bättre svarar mot olika människors behov och önskemål. Vi vett.ex. att sociala problem ofta grundläggs i späd ålder. Erfarenheten visar också att den materiella standarden i sig inte är avgörande för en harmonisk utveckling hos ett barn. Vad som behövs är i första hand en fostran som bygger på kärlek, fasthet och konsekvens. Det låter kanske enkelt, men det förutsätter i sin tur att föräldrarna är någorlunda harmoniska och har ork och tid att ge barnen den känslomässiga trygghet och det engagemang som de behöver. Föräldrarna måste därför ges bättre möjlighet att själva bestämma hur de skall ordna sin tillvaro under de få men viktiga år när barnen är små. En ändrad inriktning av familjepolitiken är nödvändig, inte bara för att befrämja en sådan valfrihet utan också av solidaritetsskäl. Familjepolitiken är trots förbättringar under senare år alltjämt i stor utsträckning en politik för de starka, för de familjer där båda föräldrarna har god utbildning och fasta jobb när barnen kommer och som sedan kan använda sig av den kommunala barnomsorgen, som alltjämt ensidigt gynnas. Statistiska centralbyrån har i sin levnadsnivåundersökning delat upp barnfamiljerna efter föräldrarnas yrkestillhörighet. Den visar att ca 45 96 i SACO-gruppen använder sig av den kommunala barnomsorgen mot endast 24 Jo i LO-gruppen. Av flerbarnsfamiljerna utnyttjade 16 26 den kommunala barnomsorgen mot 31 96, eller dubbelt så hög andel, av enbarnsfamiljerna. Detta betyder att flerbarnsfamiljer och relativt lågavlönade grupper i långt större utsträckning får stå för sina barnomsorgskostnader själva, ofta genom att mamman avstår från sin lön. Något annat alternativ, som t.ex. hjälp för att betala en barnflicka i hemmet, står det allmänna inte till tjänst med — om också mamman i en flerbarnsfamilj skulle vilja förvärvsarbeta. Också familjebeskattningen slår särskilt hårt på dem som bara har en inkomst, där LO-grupper, flerbarnsfamiljer och glesbygdshushåll är rikt företrädda. Detta är, herr talman, bakgrunden till att vi moderater vill ha ett skattesystem som tar större hänsyn till hur många som skall leva på inkomsten. I avvaktan på detta är det särskilt viktigt att vi får en omläggning av det allmännas stöd till barnomsorgen, så att det blir mer rättvist fördelat mellan föräldrarna. Den vårdnadsersättning eller det vårdnadsbidrag för barn under tre år som vi i första hand förespråkar, måste naturligtvis främst betalas inom ramen för nuvarande stöd till barnomsorgen. Väljer man ett skattefritt stöd på 6 000 kr. per barn under tre år, skulle det ta i anspråk ca 6 20 av samhällets kostnader för barnomsorgen. Men samtidigt skulle stat och kommun spara ca 60 000 kr. om året för varje småbarnsplats, som därigenom inte skulle behöva byggas och drivas. Ann-Cathrine Haglund kommer senare i debatten att ytterligare ta upp de här frågorna. Men valfrihet, herr talman, är inte bara en fråga för barnfamiljerna. Också gamla, sjuka och handikappade behöver en rimlig valfrihet mellan olika alternativ i fråga om vård, omsorg och boende. Tyvärr har det visat sig vara mycket svårt att få till stånd en seriös debatt om hur vi skall kunna öka också dessa gruppers valfrihet och om hur vi bättre skall kunna utnyttja enskilda initiativ.

Också från andra håll har den s.k. privatiseringen angripits som orättfärdig eller osolidarisk. Men vad avses då med ”privatisering”? Menar man ett system där de välsituerade med plånbokens hjälp kan köpa sig erforderlig vård, medan andra vackert får avstå? Då finns det förvisso all anledning att protestera. Men vilket parti i vårt land förespråkar något sådant? En privatisering av den innebörden borde saklöst kunna avföras från debatten. Vad som borde diskuteras är i stället om landsting och kommuner i praktiken skall få monopol på all vård och omsorg eller om också enskild vård skall ges rimliga arbetsförhållanden på någorlunda lika villkor för den vårdbehövande. När det gäller öppen läkarvård, tandvård och sjukgymnastisk behandling har vi redan i dag ett system, om vilket man kan säga att ”vårdpengen” från sjukförsäkringen följer patienten. Den avgift man själv betalar är i stort sett densamma, vare sig man besöker en privatpraktiserande vårdgivare eller en landstingsanställd. Avskaffades också nyetableringsförbudet för tandläkare, samtidigt som man fick en vettig taxesättning, skulle vi kunna få en ganska förnämlig valfrihet på det här området runt om i landet. Från vårt håll menar vi att det också är önskvärt att få en rimlig valfrihet på t.ex. sjukhemssidan, där det behövs ungefär 10000 nya platser under 1980-talet, enbart på grund av den kraftiga ökningen när det gäller de allra äldsta ibland oss. Även långvarigt sjuka — och kanske inte minst de — har ju olika önskemål och behov som gör en mångfald i vårdutbudet motiverad. Ett sätt att åstadkomma en sådan valfrihet vore att — som vi för fram i den moderata partimotionen — låta en större del av kostnaden också för den slutna vården betalas via sjukförsäkringen i stället för, som nu är fallet, medelst landstingsskatt. Kunde vårdpengen också i det avseendet följa patienten, skulle han få en större valfrihet. Alternativa vårdoch boendeformer skulle lättare kunna prövas. Landstingen skulle avlastas till förmån för den högkvalificerade vård och rehabilitering som med nödvändighet främst måste ske i landstingens regi. En valfrihet på för patienten lika villkor skulle också vara den utan jämförelse bästa garantin för en hög kvalitet på vården. Om en patient av olika skäl inte är nöjd med vården hos en vårdgivare, skulle han ha möjlighet att välja vården vid t.ex. ett annat hem, som kanske drivs på ett sätt som bättre svarar mot just hans speciella behov och önskemål. Nu är det naturligtvis så att inte alla vårdbehövande är ratior . !la konsumenter, som den socialdemokratiska partistyrelsen så riktigt p >ekade. Alla kan inte välja eller ge uttryck för sin önskan. Men grundinsiällningen måste ändå vara att människor inte får omyndigförklaras bara därför att de är ”svaga” i den bemärkelsen att de är gamla, sjuka eller handikappade eller att de har barn som behöver vård och omsorg. Tvärtom är det så gott som alltid den enskilde eller familjen som bäst känner de egna behoven. Med ett rättvist utformat stöd från samhällets sida skulle man också få större möjlighet att tillgodose de här behoven på ett ur den enskildes synpunkt så bra sätt som möjligt.

Herr talman! 13 70 arbetslösa! Den siffran redovisades av Olof Palme redan under de första minuterna av den här långa debatten. Siffran står för Norrbotten, och jag finner anledning att ta fram den även i denna del av debatten, som förutsätts i huvudsak bli ägnad åt socialpolitik. För det finns, som Lars Werner uttryckte det i debatten i går, en verklighet bakom siffrorna. En verklighet som utan vidare kan ges sociala aspekter. En verklighet som kort och enkelt kan illustreras med ett citat av en som själv upplever det som arbetsmarknadsmyndigheterna uttrycker i kalla siffror. En byggnadsarbetare i Norrbotten, som gått arbetslös så länge att han nu riskerar att bli utförsäkrad, säger: ”Jag är frisk. Jag kan mitt yrke. Jag har kapacitet. Ändå får jag inget jobb. Snart kanske jag tvingas gå till socialen”. I radions nyhetsmorgon i går redovisade en representant för elevorg nisationerna att en undersökning kommit fram till att ingen enda flicka i Kirunas gymnasieskolor tror sig ha ett arbete att gå till efter skolan. Ingen enda! Kan ett samhälle utsättas för en hårdare social kritik än med just den mörka bilden — unga människor går i skolan utan hopp om ett arbete där de får använda sina kunskaper? Vad för slags stimulans i skolarbetet kan sådant ge? Och tyvärr är Kirunaflickornas uppgifter inte utslag av någon överdriven pessimism. Ungdom har länge varit en av Kirunas exportvaror. Nu upplever de unga en situation där arbetsförmedlarna inte ens kan anvisa en biljett söderut. Detta får sociala konsekvenser på ännu ett håll, nämligen bland dem som har till yrke att hjälpa andra till arbete. De kan inte hjälpa. De upplever sin situation så hopplös att någon redan tagit konsekvenserna och planerar för ett annat yrkesliv. Exemplen kunde kompletteras med en mängd andra, t.ex. med telefonsamtal från förtvivlade föräldrar som upplever hur tillvaron gått snett för deras ungdomar när de ryckts loss ur sin egen miljö för arbete i storstäderna. Sådant är svårt när man möter det som politiker, och jag är säker på att de flesta av oss då och då gör det, inte minst socialministern. Och det är inte så värst mycket lättare att möta ungdomars logiska frågor när vi politiker redovisar våra program och idéer: ”Om ni nu vill så mycket, varför blir det då inga jobb? Om nu alla med buller och bång presenterade Norrbottenspaket haft ett så bra innehåll, varför ökar då arbetslösheten?” Bra frågor. Och avslöjande frågor. Och det bästa av allt: frågor som visar att de unga tänker, att de trots allt inte gett upp. Den optimismen är ändå det som det finns anledning att knyta an till och som vi också knyter an till i Norrbotten. Men optimismen får inte spelas bort som så många gånger tidigare. Att förutsättningarna för en god utveckling finns har slagits fast otaliga gånger, ja faktiskt tröttsamt många gånger. Ändå har jag inte varit med under så lång tid som gått sedan utgivningen av en skrift år 1921 med titeln ”Norrbotten”. Där finns följande skrivning: ”Det ekonomiska livet tillfrisknar så småningom, liksom annat liv i regel gör efter en sjukdomsprocess. Och man vet, att de värden Norrbotten äger, åter en gång skola locka företagsamheten hit för att bringa länet till den utveckling, varpå det har rätt att göra anspråk. Man vet också av erfarenhet ——— att Norrbotten har rätt till anspråk på statsmakternas intresse. Norrbotten är icke under normala år en parasit på den svenska statskroppen. Det är en landsända som gör fullt rätt för sig och därtill hjälper det övriga landet att bära dess statsutgifter.” Det var år 1921. Men det kunde ha sagts 61 år senare. Det är gruppen bakom projektet Social utvecklingsplanering i Norrbottens län som i sin rapport hänvisar till den skrift som jag har nämnt.

Jag har pekat på denna viktiga bit i en interpellation som arbetsmarknadsministern skall besvara den 15 februari, men kanske socialministern redan nu kan ge besked om vilka speciella socialt motiverade insatser regeringen kan tänka sig för Norrbottens del. Herr talman! Regeringens regionalpolitik i allmänhet och dess sätt att förhålla sig till de speciella problemen i Norrbotten i synnerhet kan utan svårighet betecknas som en rad löften utan verkligt innehåll och förankring i verkligheten. Ser vi till det socialpolitiska området som helhet blir bilden en annan. fr.o.m. nu kanske mitt anförande kommer att låta som socialministerns — fast tvärtom. För mig framstår nämligen bilden av socialpolitiken direkt som en bild av en mycket medveten och framgångsrik borgerlig politik. De som har dragit vinsterna av denna politik är kapitalägare och höginkomsttagare. Förlorarna är de många löntagarna i de lägre skikten och mellanskikten, pensionärer, handikappade, alla de som går arbetslösa, skolbarn i arbetarområden, alla de som står i daghemskö — listan kan göras lång. De borgerliga regeringarna har sedan 1976 genomfört en omfattande omfördelning av samhällets resurser. Steg för steg har man försökt urholka och rasera de sociala reformer som arbetarrörelsen har tillkämpat sig under efterkrigstiden. Det kommer att ta tid att reparera de skador som de borgerliga partierna under ganska kort tid lyckats förorsaka. I en ideologisk offensiv, ledd av SAF och moderata samlingspartiet, har de borgerliga partierna försökt skapa en motsättning mellan den gemensamma sektorn och dess utbyggnad å ena sidan och individens valfrihet och ekonomi å den andra. Denna offensiv syftar längre än till att bryta ner de framsteg på det sociala området som arbetarrörelsen skapat. Den syftar till att angripa själva grunden för en i verklig mening social politik — till att underminera solidariteten mellan lönarbetarna och undandra kapitalägare och höginkomsttagare från deras ansvar i samhället. De materiella klyftorna mellan samhällsklasserna har ökat i det borgerligt styrda Sverige. Under förespeglingar om att alla gemensamt måste vara med och bära bördorna av krisen har löntagarna tvingats acceptera kraftiga reallönesänkningar. Livsmedelssubventionerna har skurits ner i ett par omgångar så att momseffekten slagit igenom allt hårdare på matvarorna. Värdesäkringen av pensionerna har försämrats genom att beräkningsgrunderna för basbeloppet har ändrats och genom att justering som följd av prisstegringar i fortsättningen skall ske bara en gång om året. Miljarder har dragits bort från kommunerna, med en försämrad service som följd. Det har kommit att innebära i det närmaste ett stopp för utbyggnaden av barnomsorgen. Reglerna för statsbidrag till barnomsorgen har dessutom ändrats så att ytnormerna tagits bort, och man vägrar alltjämt att införa personaltäthetsnormer. Det behövs större flexibilitet, säger man från regeringen. Vad man menar är att om man vill ha in fler barn i barnomsorgen, så tryck in dem, men på samma ytor och med samma personal som nu. Bortdragningen av resurser från kommunerna har slagit hårt mot hela den kommunala servicen, och det har inte minst drabbat de handikappade. Försämringar och höjda avgifter inom färdtjänsten är ett resultat. Höjda avgifter och ny avgiftsbeläggning av andra delar av personlig service är ett annat. Många handikappade, som är hänvisade till en ofta låg pension för sin försörjning, ser sitt handlingsutrymme krympa dag för dag, därför att pengarna inte räcker till. Men, säger regeringen, och här i dag också Karin Söder, detta har kompenserats genom höjda pensioner och pensionstillskott. Pensionärerna har dock inte den uppfattningen. Senast i går hade jag ett telefonsamtal med en förtidspensionär som efter den senaste höjningen får 21 kr. mindre i pension varje månad. Jag har fått många sådana samtal den senaste tiden. Tidningarnas insändarspalter har ju också visat hur pensionärerna reagerar. 21 kr. mindre i månaden, det är en dålig kompensation för höjda matpriser, höjda hyror och minskade bostadssubventioner, dyrare resor, höjda fotvårdsavgifter och hemtjänstavgifter och höjda avgifter för medicin och läkarvård. Någon ändring blir det inte förrän nästa år. Många pensionärer frågar sig i dag hur de skall klara det här året. Naturligtvis är det marginalskatternas fel att det blir på detta sätt, att vad som borde vara en höjning av pensionerna i själva verket blir en sänkning. Jag har under årens lopp hört företrädare för de borgerliga partierna bruka många och målande ord i sin kritik av marginalskatterna. Men jag har aldrig hört dem ägna ens ett förstrött intresse åt marginalskatterna i de inkomstskikt där majoriteten av pensionärer finns. Den skattereform som regeringspartierna har kommit överens med socialdemokraterna om visar ju också detta. Den blir ett klipp för höginkomsttagarna men innebär oförändrade förhållanden för dem som har små inkomster. Hur man inom socialdemokratin kan betrakta denna överenskommelse som en framgång är för mig en gåta. På punkt efter punkt har de borgerliga partierna undergrävt ekonomin för det stora flertalet människor och urholkat det sociala trygghetssystemet. Vi kommunister delar inte uppfattningen att detta är en nödvändig konsekvens av de kristendenser som finns i den svenska ekonomin. Vi tror inte på teorin att det går att få fart på ekonomin genom att minska konsumtionsutrymmet för det stora flertalet i samhället. Vi tror tvärtom att det hämmar en ekonomisk utveckling. Det betyder inte att vi har något emot sparsamhet. Det bör vara självklart att politikerna skall vara sparsamma ii sitt sätt att handskas med gemensamma resurser. Men vad regeringen sysslar med i dag är inte sparsamhet — det är klasspolitik. Därför kräver vpk att livsmedelssubventionerna skall återinföras. Vi kräver att beräkningsgrunderna för basbeloppet skall omfatta även indirekta skatter och energiprishöjningar, liksom att pensionerna skall justeras när priserna har stigit med 2 26. Vi anser att kommunerna måste få resurser för att bygga ut barnomsorgen och höja kvaliteten på den kommunala servicen. Färdtjänsten för handikappade måste byggas ut och inte inskränkas. Vi anser att det är fel att olika slag av nödvändig personlig service för äldre och handikappade avgiftsbeläggs. Det är fel, därför att människor utan handikapp klarar dessa göromål själva och utan kostnader, och då kräver jämställdheten att handikappade också får sådant som städning, inköp, fotvård och annan personlig omvårdnad kostnadsfritt. Vi kräver även beslut om en höjningsplan för barnbidragen så att de 1986 skall uppgå till 25 96 av basbeloppet. Vpk har under den allmänna motionstiden i år ställt en rad förslag för att i någon mån återställa situationen till vad den var innan de borgerliga regeringarna började sin nedrustningspolitik. Vi har också talat om att vi inte kommer att medverka i de ytterligare försämringar som regeringen har sagt skall komma, t.ex. återinförande av karensdagarna inom sjukförsäkringssystemet. Vi är övertygade om att väljarna i höst kommer att sätta stopp för den utsvältningspolitik som de borgerliga partierna bedriver.

Herr talman! Jag hade tänkt göra några kommentarer till fru förste vice talmannens anförande, men jag ser att hon inte längre är kvar i kammaren. Jag vill då i alla fall säga följande med anledning av vad fru vice talmannen anförde. När det gäller t.ex. vårdnadsersättningen är jag glad över det intresse som man nu från moderat håll har börjat visa för den frågan, en fråga som centerpartiet har drivit i många år och länge fått driva alldeles ensamma. I perioder har vi ju tillsammans suttit i regeringen och haft möjligheter att göra vissa förändringar i föräldraförsäkringen, så att vi i dag har ett system enligt vilket man under tre månader kan få vad man skulle kunna kalla för vårdnadsersättning. Jag är glad för detta, men jag hade varit ännu gladare, om vi i ett tidigare skede hade haft ett bättre stöd för dessa frågor än vad vi uppenbarligen har i dag. Jag ser emellertid framtiden an, att vi skall kunna driva den viktiga valfrihetsfråga som den om vårdnadsersättningen faktiskt är när det gäller att öka möjligheterna för barnfamiljer att tillsammans forma sin tillvaro. Jag vill samtidigt också säga att det är viktigt att vi fortsätter att bygga ut barnomsorgen, därför att utan en utbyggnad av barnomsorgen finns det ingen verklig valfrihet. Det är ju valmöjligheten för var och en att själv kunna forma sin egen tillvaro som är så väsentlig för att man skall kunna ge barnen den trygghet som de behöver. Jag hoppas att vi i det avseendet har samma mening. När det gäller att belysa hur barnfamiljerna och då framför allt flerbarnsfamiljerna har det ser jag fram emot den utredning om barnfamiljernas ekonomiska situation som kommer att bli färdig under sommaren. Den kommer att ge oss ett bra underlag för en fortsatt familjepolitik, där vi kanhända på ett bättre sätt än i dag kan se till att vi stöder dem som bäst behöver stöd. I den politiken ingår alla de komponenter som vi har i den familjepolitiska arsenalen, och vi måste naturligtvis i det här avseendet som i alla andra vara beredda att göra både generella och selektiva insatser. Det är viktigt att vi ger barnen och deras föräldrar ett så gott stöd att de kan forma en trygg framtid tillsammans. Påfrestningarna i vårt moderna samhälle är förvisso så många att familjen behöver ett aktivt stöd. Sedan några ord till Eivor Marklund. Arbetsmarknadsministern kommer senare här att ta upp de arbetsmarknadspolitiska frågorna. Eivor Marklund sade också själv att hon förväntar att få svar på en interpellation inom en relativt kort tid. Eivor Marklund nämnde den sociala utvecklingsplaneringen i Norrbotten, och den har jag studerat med mycket stort intresse. Det är ett fantastiskt fint grepp som man där har tagit på många väsentliga frågor. Jag tror att denna sociala utvecklingsplanering och det arbete som lagts ner där i många avseenden kan tjäna som vägledning för landet i övrigt — det vill jag gärna understryka. Också många väsentliga synpunkter på vad människor prioriterar i livets olika skeden kommer där till mycket bestämt uttryck. Det är sådant som vi kanske inte varit tillräckligt medvetna om tidigare. Jag håller med Eivor Marklund om att arbetslöshet i sig är destruktivt och att det är en stor påfrestning, inte minst för ungdomar, att inte känna att de hör hemma någonstans i tillvaron. Det är självklart att den här modlösheten tar sig speciella uttryck i ett område som Norrbotten — det finns också andra områden med liknande problem, även om de inte där har så stor omfattning. Men arbetsmarknadsministern kommer alltså senare att ta upp de frågorna utifrån sin speciella utgångspunkt.

Om man ökar på utgifterna på det sätt som vpk föreslår betyder det att man vältrar över ett stort ansvar för ekonomin just på våra barn och efterkommande. Det fanns också en annan sak i den uppräkning som Eivor Marklund gjorde som var mycket slående, nämligen att hon försökte förneka vad som har hänt under de icke-socialistiska regeringarna. Det är bara att läsa och jämföra budget efter budget och se vilka insatser som har gjorts på olika områden. Då finner man att de står sig väl i konkurrensen med vad som har hänt under tidigare år. Eivor Marklund tog exempelvis upp kommunerna. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att de belopp som förmedlas via den kommunala skatteutjämningen har fyrdubblats under den här perioden. Detta är fakta som inte går att förneka! När Rune Gustavsson blev socialminister var t.ex. statsbidraget till barnomsorgen 800 milj.kr., och det är i år uppe i över 5 miljarder. Kom då inte och påstå att ingenting har hänt under denna tid! Ökningstakten när det gäller barnomsorgen har blivit långsammare än vi egentligen skulle ha önskat, men det har skett en ökning. Det står dock fortfarande barn i kö, och därför måste vi bygga vidare. Låt mig nämna handikappområdet. Där har det skett en snabb utveckling av insatserna från samhällets sida. I årets budget har detta område blivit prioriterat, och vi kommer att lägga fram ytterligare förslag. När det gäller pensionernas utveckling talar siffrorna sitt tydliga språk. De finns att läsa i budgetpropositionen. Det har visserligen blivit fler pensionärer, men faktum är att 1974/75 var kostnaden för folkpensioner drygt 12 miljarder och i årets budgetförslag är den uppe i 37 miljarder. Därtill skall läggas ATP-pensionerna, där vi under samma tid har haft en ökning från 4,5 miljarder till nästan 24 miljarder 1981. De förändringar som vi har vidtagit när det gäller pensionerna har varit mycket marginella i förhållande till tidigare system. Att det sedan, när den senaste höjningen skedde, har blivit ett sådant utslag som det Eivor Marklund pekade på, beror bl.a. på att en del kommuner höjt kommunalskatten. Det beror också på att det har gjorts förändringar i det mer generösa skattesystem som har gällt för pensionärer — och vi har haft socialdemokraternas stöd för de förändringarna. Men faktum är att själva grunden — inkomsten — har ökat på det sätt som jag här har beskrivit. Det är också så, Eivor Marklund, att vi under den här perioden har infört högkostnadsskydd när det gäller kostnader för läkemedel och läkarvård — för att gardera dem som har stora behov av vård och medicin. Vi har också utvecklat bidragen för t.ex. social hemhjälp, och när det gäller årets budget har vi föreslagit ytterligare 235 miljoner för att hjälpa och stödja människorna. Exemplen på att utvecklingen har gått vidare när det gäller att stödja människor som har behov av stöd i det här samhället är många. Men vi är också tvingade, för att inte vältra bördor på framtiden, att vidta åtgärder i syfte att minska ökningstakten i våra utgifter. Det kommer var och en som ser med allvar på vårt lands ekonomiska läge att tvingas till i olika sammanhang för att bevara tryggheten för framtiden. Det är detta det är fråga om.

Herr talman! Först ett tack för socialminsterns uttalade intresse för den sociala utvecklingsplaneringen i Norrbotten. Jag delar uppfattningen att det är ett mycket väl utarbetat projekt, som man ambitiöst har jobbat med. Nu är bara förhoppningen att Karin Söder inte stannar vid att notera det som en möjlig vägledning för hela landet utan tar det först och främst som en vägledning för regeringens arbete — att man verkligen nu kommer med konkreta förslag i linje med planeringsmålen i det här projektet. Sedan säger Karin Söder att vi inom vpk inte är medvetna om budgetunderskottet. Jo då, det är vi visst. Vi ser nerdragningen av byggandet, vi ser den sociala nedrustningen i kommunerna, vi ser avskedandena vid försäkringskassorna, de ekonomiska åtstramningar som minskar efterfrågan inom industrin osv. Detta betraktar vi som åtgärder som ökar arbetslösheten och därmed budgetunderskottet. Vi vill satsa på åtgärder mot arbetslösheten och därmed mot budgetunderskottet. Vi vill satsa på ökat byggande, utbyggnad av barnomsorg, äldrevård, sjukoch hälsovård. Vi vill satsa på investeringar i nya industrijobb, i kommunikationer, inom energisektorn och på miljöförbättringar. Detta ger jobb för de arbetslösa och sätter fart på ekonomi och produktion. Det innebär att vi använder det ökade budgetunderskottet för produktiva investeringar som gör det möjligt att minska underskottet i det långa loppet. Det är någoting helt annat än det regeringen talar om. Vi vill alltså satsa offensivt för att öka sysselsättning och minska underskott. Sedan skall det väl också sägas att det faktiskt är de borgerliga regeringarna som har pressat upp budgetunderskottet till de rekordnoteringar som vi i dag har. 5 Karin Söder gör gällande att jag har försökt förneka att någonting har hänt och att jag inte har jämfört propositioner, budgetplaner o. d. under åren. Jo då, jag har visst gjort sådana jämförelser — och inte bara jag. Man har gjort jämförelser ute i kommunerna och i handikapporganisationerna. Man finner att bl.a. inflationen har haft en inverkan när det gäller de höga belopp som, enligt vad Karin Söder säger, satsats på allt detta. Vi upplever situationen på det sätt som vi redovisar i våra motioner, och vi står för de kostnader som våra förslag medför, därför att vi företräder en rättvis fördelningspolitik i det här landet. Gunnar Nilsson beskrev sent i går kväll — jag vet inte om Karin Söder hade tillfälle att lyssna på hans inlägg — hur arbetslösheten är ett grundskott mot allt regeringens tal om att man bedriver en rättvis fördelningspolitik.

Herr talman! De beslut inom olika samhällsområden som vi fattar, såväl här i riksdagen som på det regionala och kommunala planet, påverkar i hög grad barnens situation. Det gäller hur vi planerar för boendet och för miljön, det gäller den familjepolitik som samhället utformar — för att ta ett par exempel. Barnens situation och deras upplevelser grundlägger i hög grad deras inställning till samhället och deras närmaste omgivning. Barnen är vårt samhälles framtid. Det är våra barn som skall ta vid och föra vidare vårt samhällsarbete, välfärdsinsatser och kultursyn. Alla insatser för barn och ungdom — både de som samhället gör och dem som vi gör som föräldrar och medmänniskor — är därför investeringar för framtiden. Hemmet och familjen är av central betydelse för barn och vuxna och också för samhället i stort. Därför är det nödvändigt med ett solidariskt och aktivt stöd från samhället till hem och familj. Genom detta lägger vi en god grund för en positiv samhällsutveckling. Därför har vi alla ett gemensamt ansvar för att alla barn får goda och trygga uppväxtvillkor och inte upplever otrygghet och orättvisor, som skapar agg och hat mot deras omgivning och samhället. Uppväxtvillkoren lägger grunden för barns förutsättningar att utvecklas till trygga och harmoniska människor. Samhällets familjepolitik måste sätta barnen och deras bästa i centrum. Ansvaret för barnen och deras uppväxt, fostran och utveckling vilar i första hand på föräldrarna. Men föräldrarna behöver stöd i form av en offensiv familjepolitik, där barns behov och rättigheter sätts i centrum. Samhällets familjepolitiska uppgift och ansvar är att skapa förutsättningar för barn och föräldrar att tillsammans och utifrån egna förutsättningar forma tillvaron så att den bäst passar den egna familjen. Samhällets familjepolitik måste också ha som grund att ge alla barnfamiljer en ekonomisk grundtrygghet, så utformad att den ger föräldrar stöd i deras omsorgsoch fostrargärning. Vidare måste samhällets familjepolitiska insatser utformas så att de ger valfrihet för föräldrarna att förvärvsarbeta eller att stanna hemma och själva vårda barnen då de är små. Denna valfrihet är en bärande tanke i den familjepolitik som centern arbetar för. De hinder för valfriheten som 3 Riksdagens protokoll 1981182:72-74 fortfarande finns måste därför avlägsnas och åtgärder vidtas som underlättar ett fritt val för föräldrarna. En annan utgångspunkt för familjepolitiken är att barn behöver nära kontakt med sina föräldrar. Med centern i regeringsställning har också viktiga delmål i vår familjepolitik kunnat förverkligas. Jag tänker då på föräldrapenningens utbyggnad från 9 till 12 månader enligt vårdnadsersättningens princip och ATP-rätt när det gäller vård av små barn i hemmet. Jag tänker också på barnomsorgsbeslutet i slutet av förra året och de utvidgade och likställda statsbidragen till daghem, familjedaghem och öppen förskola. Också de vidgade möjligheterna för kommunerna att själva och utifrån de egna förutsättningarna planera sin barnomsorg är positivt ur valfrihetssynpunkt och när det gäller ökad rättvisa mellan olika kommuner. Samhällsstruktur, boende och arbetsliv har på olika sätt förändrat familjens situation. Det finns ingen anledning att idealisera bilden av det gamla bondesamhället. Här fanns både sociala och ekonomiska orättvisor. Men barn, föräldrar och den äldre generationen levde i nära gemenskap som också erbjöd samhörighet mellan generationerna och var ett stöd för de unga föräldrarna i deras fostrarroll. Genom samhällsförändringar slogs flergenerationerna sönder — familjen blev mindre och mer sårbar. Den ökade geografiska rörligheten med stark befolkningskoncentration i tätortsregionerna och glesbygdens successiva avfolkning har lett till en splittring av flergenerationsfamiljen. De sociala banden tenderar att lösas upp. Omflyttningen har lett till uppbrott från hembygden, från släkt och vänner. Det har också visat sig svårt för många familjer att återskapa hembygdskänsla och känna sig trygga i den nya miljön. För många har detta lett till ensamhet och isolering både i avfolkningsbygderna och i storstädernas tätortsområden, och det har i vissa fall också visat sig svårt att skapa levande miljöer och samhällen. Det går inte att se familjepolitiken isolerad från samhällets utformning och stödinsatserna i övrigt. Åtgärder som inte hör till familjepolitiken i vanlig bemärkelse har ändå en direkt inverkan på barnfamiljernas situation. Det krävs nu insatser på en rad områden för att avhjälpa de brister som centraliseringen lett till och som ofta förmärks — oftast på ett mycket hårdhänt sätt — i barns och ungdomars uppväxtoch livsmiljöer. Också hemmet som uppväxtmiljö för barn är något helt annat än det var bara under föregående generation. De allra flesta barn växer upp i små familjer med inget eller endast ett syskon. Bland familjer med barn under 16 år har 47 96 ett barn, 41 90 två barn och 12 96 tre eller flera barn. Många barn växer upp i familjer med bara en vuxen. En av fyra vårdnadshavare är ensamstående. Många barn växer också upp i familjer med en biologisk förälder och med en vuxen som inte är biologisk förälder. Många barn växer upp utan relationer till eller med mycket begränsade kontakter med äldre människor. En god livsmiljö, inte minst för barnen, hör därför intimt samman med hur vi planerar i vårt samhälle. Ett samhälle som ger ökad mänsklig gemenskap är ett decentraliserat samhälle — inte ett koncentrationssamhälle. Centerns arbete mot ett centraliserat samhälle och för ett decentraliserat samhälle har börjat ge resultat. Men det är ett arbete på lång sikt. Det blir alltmer uppenbart att de varningar som centern reste under 1960 och 1970-talen för centraliseringspolitikens konsekvenser, inte minst ur social synpunkt, nu besannas. Inte minst olyckligt är detta med tanke på att konsekvenserna i många fall är svåra att råda bot för i det korta perspektivet. Det krävs stora insatser och insatser på lång sikt för att komma till rätta med utvecklingen. Målet för centern är att bygga ett decentraliserat samhälle som i både skilda ortstyper och bebyggelseformer ger möjlighet till ökad mänsklig gemenskap. Därför är en samhällsplanering för ett decentraliserat samhälle en viktig del i den totala familjepolitik som centern för. Det är också grundläggande i arbetet att komma till rätta med ungdomsproblemen, narkotikaoch alkoholmissbruk och den ökade brottsligheten. Som jag tidigare sagt har en rad åtgärder vidtagits under senare år för att ge barnfamiljerna grundtrygghet, valfrihet och stöd i föräldrarollen. Barnbidraget — som är det grundläggande ekonomiska stödet till barnfamiljerna — har successivt kunnat höjas. För att särskilt stödja flerbarnsfamiljerna har, som tidigare nämnts, ett flerbarnsstöd införts. Det är enligt centerns mening angeläget att utbyggnaden kan fortsätta. Särskilt viktigt är det att vi stöder flerbarnsfamiljerna i deras situation, som för de allra flesta är ansträngd ekonomiskt. Landets ekonomiska läge gör att stark återhållsamhet måste gälla för nya reformer. Situationen ställer krav på att man i görligaste mån omfördelar resurser inom tillgängligt ekonomiskt utrymme. Därför är det än mer angeläget att tillgängliga resurser fördelas rättvist inom det familjeekonomiska stödsystemet. Insatserna inom det familjeekonomiska stödsystemet med barnbidrag, barnomsorg, vårdnadsersättning, föräldraförsäkring och bostadsstödet, är enligt vår mening en övergripande samhällelig uppgift, vars kostnader skall fördelas solidariskt. Vårdnadsersättningen är en välkänd del i centerns familjepolitik. Sedan lång tid tillbaka har vi — dess värre ensamma — arbetat för en beskattad och trygghetsgrundande vårdnadsersättning. Ingegerd Troedsson tog upp frågan här, och Karin Söder berörde den också. Jag vill liksom Karin Söder säga att vi välkomnar om man pu från moderat håll ställer upp helhjärtat på en vårdnadsersättning.

Då kom detta in i regeringsdeklarationen. Jag hoppas att vi nu får ett sådant stöd att vi kan föra denna viktiga fråga vidare. Som sagt: Ett första steg på vägen har tagits genom att de tre sista månaderna inom föräldraförsäkringens ram byggts ut enligt vårdnadsersättningens princip. Men vi måste gå vidare. Vi föreslår återigen, trots att vi fick avslag förra våren, att föräldraförsäkringen byggs ut enligt vårdnadsersättningens princip till att omfatta barnets första 18 månader. Föräldrapenningen i form av vårdnadsersättning lika för alla ger en viss ersättning till den förälder som valt att på heltid eller deltid vårda egna barn i hemmet. Utbyggnaden till 18 månader är enligt vår mening ett etappmål i arbetet att bygga ut vårdnadsersättningen till att omfatta barnets tre första levnadsår. Herr talman! Valfriheten är en av hörnstenarna i den familjepolitik som centern företräder. Valfrihetstanken och samhällets värdesättande av vård och omsorg väger tungt när det gäller centerns mångåriga krav på vårdnadsersättning. Denna skall vara trygghetsgrundande. I valfriheten ligger också att insatserna för den som efterfrågar arbete och behöver samhällets ekonomiska stöd bör vara bättre avvägda för att åstadkomma ökad rättvisa och valfrihet för barnfamiljerna.

Herr talman! Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson har redan berört vår familjepolitik, men jag vill utveckla den ytterligare. Familjepolitiken är viktig. Olika rapporter säger oss att många barn och ungdomar far illa. Det tar sig olika uttryck men visar klart att den familjepolitik som byggts upp under socialdemokratisk tid och efter målsättningen förvärvsarbete åt alla vuxna och kollektiv barnomsorg åt alla barn, oavsett vad familjerna själva önskade, inte har lett till harmoniska uppväxtförhållanden. Dessutom, i vår vällovliga strävan att nå materielt välstånd, tappade vi sådant som gemenskap och känslan av att behövas. Inte heller nådde vi rättvisa, valfrihet och sann jämställdhet. Oftast har barnen blivit satta på undantag i samhällsplaneringen. Reformerna har mest varit till för de vuxna. Allvarligt är också den nedvärderande inställning man haft till familjens och föräldrarnas fostrarroll och till föräldraansvaret. Det är glädjande att attityderna nu har förändrats. Föräldraansvaret betonas alltmer, liksom betydelsen av fostran. Barn behöver fostran i betydelsen kärlek, stöd, ledning och trygghet. De behöver vuxna som är goda förebilder, som säger ifrån och sätter gränser. Om vuxna inte reagerar på barns beteende, tar barnen det som ett tecken på att de vuxna är likgiltiga och inte bryr sig om. Och likgiltighet är nog bland det värsta barn kan möta. Barn behöver vuxna som har kraft och ork att engagera sig och bry sig om. Familjepolitiken måste därför stödja barn och föräldrar. Rättvisa och valfrihet måste prägla familjepolitiken, för vem vet bättre än familjen själv hur man vill ordna sitt liv, hur man vill fördela och kombinera ansvaret för barn och hem med försvärvsarbete och samhällsarbete? Dessutom vill man kanske leva på ett sätt när barnen är små och ändra på det allteftersom barnen växer upp. Vårdarbete i hemmet och förvärvsarbete är ofta olika perioder i samma människas liv. Skatter, service och bidrag måste ge valfrihet och rättvisa. Det måste också vara möjligt att ändra arbetsför delningen i familjen utan att drabbas av orimliga marginaleffekter. En allsidig utvärdering av familjebeskattningen bör göras, och förslag bör läggas fram i syfte att anpassa skatten efter bärkraft och att minska marginaleffekterna. På sikt måste skattesystemet läggas om så att det tar hänsyn till hur många som skall leva på familjeinkomsten. Avdragsrätt för nödvändiga och styrkta barntillsynskostnader måste medges. Detta skulle också motverka en s.k. svart barntillsynssektor. Tavvaktan på detta måste stödet till barnomsorgen läggas om så att det blir mer rättvist fördelat. Den kommunala barnomsorgen är ensidigt subventionerad, och detta innebär att den som får en plats får en mycket stor samhällssubvention. Stödet till den kommunala barnomsorgen kan beräknas uppgå till ca 13 miljarder för budgetåret 1982/83. Om man slår ut stödet till barnomsorgen på alla barn i åldern 1 till 6 år blir det ca 20 000 kr. per barn. Visserligen blir det större neutralitet mellan olika former av kommunal barnomsorg i och med riksdagsbeslutet om förändrade statsbidragsregler, men en rättvis fördelning blir det inte. Fortfarande får mängder av familjer som inte kan, får eller vill ha en kommunal omsorgsplats, via skattsedeln betala för andras barnomsorg. Införandet av en vårdnadsersättning eller vårdnadsbidrag för barn upp till tre år och inom ramen för stödet till barnomsorgen skulle öka valfriheten och rättvisan. En vårdnadsersättning är ett mycket gammalt moderat krav, som framförts åtskilliga gånger av oss i riksdagen. Denna vårdnadsersättning kan användas antingen som förstärkning av familjens ekonomi eller till att betala för valfri barnomsorg. Vilken form av barnomsorg som är bäst för barnet. Det måste föräldrarna få avgöra. Det är mycket angeläget att familjeekonomiska kommittén snarast lägger fram förslag till hur en vårdnadsersättning eller ett vårdnadsbidrag kan utformas. Detta har också riksdagen uttalat. Kommittén bör också få i uppdrag att utreda möjligheterna att införa kommunal vårdnadsersättning, något som inte är tillåtet enligt nuvarande lagstiftning, men som har önskats av ett antal kommuner, som velat åstadkomma en rättvisare fördelning av sitt stöd till barnfamiljerna. Med ökad valfrihet kan barnfamiljerna forma sitt liv så att de själva känner att de kan ta god vård om sina barn och fostra dem. Man kan utforma och fördela sina arbetsinsatser så att man orkar vara förälder och orkar engagera sig i sina barn. Men för att valfriheten skall vara reell måste dels vårdarbete i hemmet ges en betydligt högre status, så att inte några års arbete i hemmet ses som förlorade år, dels måste barnomsorgen vara av så god kvalitet att den är det stöd och det komplement som den är avsedd att vara. Vårdarbete är ett samhällsnyttigt och nödvändigt arbete oavsett var det utförs. Tyvärr är dock det vårdarbete som utförs inom familjen i hemmet mycket lågt värderat och ger inte samma ekonomiska trygghet som annat vårdarbete. Familjens vårdinsatser är nödvändiga livet igenom. Familjevård och institutionsvård kompletterar varandra och kan inte sättas i motsatsförhål lande till varandra. Det vårdarbete som utförs i hemmet är lika nödvändigt och värdefullt som det vårdarbete som sker på institution. För många som utför vårdarbete i hemmet får dock detta en livslång, negativ och Trots brist på uppskattning i form av ekonomisk trygghet, åtar sig männniskor att utföra vårdarbete i hemmet. I många fall sker detta i brist på alternativ, men i många andra fall sker det därför att människor anser att vård i hemmet är att föredra. Samhället måste visa respekt för alla former av arbete. Vårdarbete måste värdemässigt likställas mer med förvärvsarbete. Därigenom höjs vårdarbetets status och vårdarbete i hemmet kan lättare bli ett alternativ för mannen. På det sättet kan det bli lättare att åstadkomma ett verkligt delat vårdansvar. Ett viktigt steg mot en rättvisare värdering av vårdarbete i hemmet togs i och med beslutet om rätt till ATP för föräldrar som vårdar egna barn under tre år i hemmet. Detta har varit ett gammalt krav från moderata samlingspartiet. En beskattning som bygger på bärkraft, en vårdnadsersättning, utökad rätt till ATP för vårdarbete i hemmet, vårdarbete i hemmet som merit vid intagning till utbildning och vid anställning samt medtagande av vårdarbete i hemmet i statistiska uppgifter över sysselsättning är några åtgärder som behövs för att höja status hos vårdarbetet i hemmet. Viktig för valfriheten är tillgången till enskild och kommunal barnomsorg av olika slag och av god kvalitet. Barnomsorgen är ett viktigt stöd för både barn och föräldrar, och den får inte vara ensidigt styrd och ensidigt subventionerad. I och med att den statliga detaljregleringen av barnomsorgen slopas ökas möjligheterna för kommunerna att åstadkomma god kvalitet och att finna kloka lösningar som är anpassade efter familjernas behov och de lokala omständigheterna och kraven. I arbetet på att åstadkomma kvalitet är socialnämndens uppgift att fastställa riktlinjer för det pedagogiska arbetet inom förskolan av största vikt. Den förutsätter en ordentlig diskussion om målsättning och innehåll, som bara den sig kan vara av stort värde för förskolan men som också kommer att öka det kommunala engagemanget för innehållet i arbetet. Moderata samlingspartiet har i många år krävt ett sådant pedagogiskt program. Väl utbildad personal är nödvändig för god kvalitet i barnomsorgen. Det är därför viktigt att kommunerna anställer personal som är utbildad för barnomsorgen och att personal som är anställd men ej genomgått utbildning får möjlighet att göra detta. Att den öppna förskolan får statsbidrag kommer att innebära en värdefull stimulans för utbyggnaden. Den öppna förskolan är ett viktigt komplement både till familjedaghemmen och till hemmavarande barn och föräldrar. En förutsättning för att enskilda förskolor skall få statsbidrag är att de finns med i de kommunala barnomsorgsplanerna. Därför är det viktigt att kommunerna tar med de enskilda förskolorna i sina planer. De enskilda insitutionerna är viktiga för valfrihet och för kvalitet. De nya statsbidragsreglerna åstadkommer större neutralitet mellan olika kommunala barnomsorgsformer och ett bättre resursutnyttjande än tidigare. Ett prestationsrelaterat bidragssystem, dvs. ett system med ett enhetligt bidrag per utnyttjad plats, skulle dock innebära ett ännu bättre utnyttjande av befintliga resurser och öka antalet platser. Det är därför viktigt att den beslutade utvärderingen av det nya systemet och utredningen om ett prestationsrelaterat system redovisas så snart som möjligt. Herr talman! När den första trepartiregeringen tillträdde 1976 påbörjades ett viktigt arbete inom det familjepolitiska området för att öka valfriheten och rättvisan för familjerna. Så har också många reformer i denna riktning genomförts, och attityderna till familjen, till fostran och till föräldraansvar har förändrats. Det tar tid att förändra, men vi är ändå på rätt väg.

Herr talman! Jag märker att vi har fått en något underlig talarordning vid den här remissdebatten. De bemötanden som Karin Söder och andra gjort sig förtjänta av från socialdemokratiskt håll när det gäller de frågor som nu har diskuterats kommer, i den mån argumenten inte kapsejsade redan i gårdagens debatt mellan partiledarna, att senare bemötas av andra socialdemokrater längre ner på talarlistan, eftersom jag har ett annat ämnesområde för mitt inlägg. Hur de borgerliga partiernas företrädare än försöker vända och vrida på orsakerna till att Sverige i dag befinner sig i allvarliga svårigheter kan ingen bortförklara att borgerligheten misslyckats med uppgiften att regera det här landet. Upprepade regeringskriser, med inbördes oeniga majoritetsregeringar, omväxlande med svaga minoritetsregeringar, har inte gett landet en politisk ledning som kraftfullt och målmedvetet förmått angripa problemen. Borgerlighetens gemensamma föreställning var att landet efter 44 år av socialdemokratisk regeringspolitik skulle må väl av att samhällets inflytande över utvecklingen försvagades, till förmån för marknadskrafter och privat vinstintresse. En sådan förändring av politiken skulle, som Thorbjörn Fälldin uttryckte saken i valrörelsen 1976, bli en mäktig stimulans för vårt näringsliv. En ny anda skulle gripa omkring sig, företagen skulle inspireras att investera och utveckla, en god grund skulle läggas för välfärdsutvecklingen, mängder av nya arbetstillfällen skulle skapas, inte minst inom industrin, och allt detta skulle göra det möjligt för oss att bygga vidare på det sociala reformarbetet. Resultatet av de borgerliga regeringarnas slapphet när det gäller att sköta statens finanser och deras generösa eftergifter mot privata intressen blev i stället att vi hamnade i en spekulationsekonomi, som på område efter område fått förödande följder för de politiska mål svenska folket understundom i stor enighet uttalat sig för. Jag tänkte, herr talman, för min del uppehålla mig vid situationen inom några områden, där utvecklingen definitivt gått snett. Jag skall börja med jordbruket. Ingen torde förneka att både konsumenter och vissa jordbrukare — särskilt de nyetablerade, som skall vara näringens framtid — kommit ordentligt i kläm under den borgerliga regeringens politik. Konsumenterna har drabbats genom de snabba prisökningarna på livsmedel och den nedtrappning av subventionerna som den borgerliga regeringen sett sig nödsakad till för att täppa till hålen i de illa skötta statsfinanserna. När det gäller jordbrukarna har företrädare för LRF påstått att man får gå tillbaka till 1930-talet för att få uppleva en motsvarande situation för de särskilt utsatta. Det är en hård dom över den borgerliga regeringspolitikens effekter på jordbrukets område. Att den situation som uppstått när det gäller vår livsmedelsförsörjning för såväl konsumenter som många jordbrukare och i livsmedelsförsörjningen anställda i hög grad ger skäl till oro inför framtiden borde inses av alla. Denna oro motiverar en ny jordbruksutredning, genom vilken vi kan se över konsekvenserna av de borgerliga regeringarnas misslyckade politik. Vi måste kartlägga genom vilka åtgärder vi skall rätta till utvecklingen igen för att kunna nå de mål för vår livsmedelsförsörjning som det fanns så stor enighet om i 1972 års jordbruksutredning. Det är snart bara jordbruksministern och centerpartiet som inte inser nödvändigheten av en sådan utredning. Man vill uppenbarligen inte medge att man medverkat till detta misslyckande. Men centerpartiets prestige får inte ta över intresset för att få utvecklingen inom jordbruk och livsmedelsförsörjning på rätt bog igen. Vad jordbruksministern och centerpartiet borde ta sig en ordentlig funderare över är om det över huvud taget är möjligt att förena den jordbrukspolitik man kom överens om i 1972 års jordbruksutredning med den ekonomiska politik som har förts under de borgerliga regeringarnas tid. Man bör fundera över om det är möjligt att förena en jordbrukspolitik, där man vill ge ett betydande skydd åt både jordbrukare och konsumenter för att trygga vår livsmedelsförsörjning och därvid ta såväl regionalpolitiska som miljöpolitiska hänsyn, med en ekonomisk politik som vill rusta ner samhällets inflytande och låta marknadskrafterna i betydligt högre grad styra utvecklingen. Det är ju en politik av det senare slaget som de borgerliga regeringarna fört och som nu ”spillt över” sina effekter på jordbrukets område genom det stora budgetunderskottet, räntehöjningarna, nedtrappningen av livsmedelssubventionerna och reallönesänkningen för stora konsumentgrupper, med sjunkande livsmedelskonsumtion och växande överskott i livsmedelsproduktionen som följd. Konsumenterna och många jordbrukare har fått betala ett högt pris för centerns nöje att regera ihop med moderaterna och låta sig styras av Gösta Bohmans ambitioner att renodla kapitalismen i den ekonomiska politiken. En ny jordbruksutredning skulle inte bara kunna klarlägga skadeverkningarna av den förda politiken utan också avslöja hur oförenliga våra mål på jordbrukspolitikens och livsmedelsförsörjningens områden är med den högerpolitik när det gäller den ekonomiska utvecklingen i stort som centern varit med om att bedriva. Även på skogspolitikens område har regeringens ovilja att i tid engagera sig i utvecklingen fått förödande effekter. Socialdemokratin arbetade i regeringsställning för ett samlat handlingsprogram för skogsbruk och skogsindustri för att möta de bekymmer som vi visste skulle följa på grund av den väntade råvaruknappheten och pågående strukturförändringar inom vår skogsindustri. Vi krävde att detta arbete skulle fullföljas av de borgerliga regeringarna, men våra krav har avvisats. Samhället skulle inte lägga sig i, sade man. Branschen skulle klara problemen på egen hand. Marknadskrafterna skulle få styra utvecklingen. Jag behöver inte erinra om vilka kaotiska förhållanden denna passiva inställning från regeringens sida har medfört. I efterhand har staten och skattebetalarna fått rycka in för att nödtorftigt lindra konsekvenserna av regeringens försummelser. I efterhand, när olyckorna redan skett, har statliga utredningar — jag tänker då exempelvis på virkesförsörjningsutredningen — bevisat att vi hade rätt och att regeringen borde ha agerat långt tidigare. Vi kunde ha sparat åtskilliga miljarder åt landet och räddat många arbetstillfällen, om regeringen hade lyssnat till de socialdemokratiska förslagen. Även på detta området reser sig frågan på nytt, om den politik vi behöver för skogsnäringen med de viktiga hänsyn som måste tas till regionalpolitik, sysselsättning och miljö låter sig förenas med en ekonomisk högerpolitik av det slag som förts i vårt land under de borgerliga regeringarnas tid. Kan vii en situation med latent brist på skogsråvara låta marknadskrafterna och det privata vinstintresset styra utvecklingen och ändå tro oss om att klara regionalpolitik, en strukturomvandling under socialt acceptabla former och hänsynen till miljön? På nytt kommer centerpartiet att ställas i valet mellan å ena sidan att hålla sina löften och medverka till att förverkliga sina utfästelser till väljarna och, å den andra, lusten att få regera tillsammans med moderaterna. Eller är det möjligen så, att exempelvis de regionalpolitiska målen inte är så allvarligt menade från centerns sida? Är det kanske så, att en hård konkurrens om virkesråvaran ter sig mer lockande för centern än den mer planerade hushållning som är nödvändig, om de regionalpolitiska målen skall kunna förverkligas? Socialdemokratin upprepar sitt krav på ett handlingsprogram för skogsnäringen, där staten i samverkan med företag och fackliga organisationer tar ansvaret för att våra resurser inom skogsbruk och skogsindustri vårdas, tillvaratas och utnyttjas i hela landets intresse. När det gäller miljöpolitiken har jordbruksministern i tidningsuttalanden gjort klart att miljöförbättringar under nuvarande ekonomiska förhållanden enligt hans mening kan komma att sitta trångt. Nu får vi sålunda uppleva sambandet mellan en ogynnsam ekonomisk utveckling och möjligheterna att göra miljökraven gällande. En aktiv miljöpolitik behöver emellertid inte vara förenad med ökade kostnader. Samhällsekonomiskt kan den ge stora vinster. Genom en förutseende planering och satsning på forskning och teknisk utveckling kan vi också förbättra vår resurshushållning. På exempelvis avfallshanteringens område förenas en aktiv miljöpolitik med stora möjligheter att spara genom att man återanvänder i stället för att förorena och skräpa ner. I den socialdemokratiska motionen om energifrågor slås också fast att hårda miljökrav inte skall ses enbart som en ekonomisk belastning. Redan nu ligger svensk industri långt framme exempelvis i fråga om reningsmetoder och förbränningsanläggningar. Motionen förordar ett utvecklingsarbete och en samhällelig teknikupphandling som stärker våra möjligheter att skydda vår egen miljö och dessutom stimulerar till svensk export på detta område i takt med att också andra länder skärper miljökraven. Miljöinvesteringar ingår också i de sysselsättningsskapande åtgärder som socialdemokratin vill genomföra för att bekämpa arbetslösheten. Det är tillfredsställande att jordbruksministern äntligen insett behovet av ett aktivare internationellt agerande när det gäller ett av de största miljöhoten, försurningsfrågorna. Regeringen har också utlovat skärpta miljökrav i den proposition om försurningsproblemen som skall komma till våren. Fem förlorade år genom för stor passivitet i det internationella samarbetet och den bakläxa på grund av för slappa miljökrav som jordbruksministern fick av riksdagen i samband med energipropositionen i våras har förhoppningsvis gett honom den råg i ryggen som han så väl behöver för att arbetet med att bemästra försurningsproblemen skall bli framgångsrikt. Vi önskar naturligtvis alla att den internationella konferens som skall hållas här i Sverige i juni om dessa frågor skall bli en framgång och därmed en värdig efterföljare till 1972 års stora världsmiljökonferens här i Stockholm. Vårt eget agerande här hemma i dessa frågor kommer i det sammanhanget att bli av avgörande betydelse. Socialdemokratin har på nytt presenterat två stora partimotioner i miljöfrågorna. Den ena har speciell inriktning på arbetsmiljön, som har blivit särskilt styvmoderligt behandlad under de borgerliga regeringsåren. Vi upprepar kravet på en giftoch kemikommission för att få en kraftsamling mot de risker som hotar människors hälsa och vår naturmiljö genom den ökande kemikalieanvändningen. Vi upprepar kravet på ett åtgärdspaket mot bilismens föroreningar. Vi upprepar kravet på en samlad bedömning av hur den mängd kol som vi är överens om att vi skall utnyttja i vår enerigförsörjning skall hanteras för att minimera riskerna. Vi kräver en väsentligt större insats av kalkning för att rädda våra försurade sjöar än den regeringen föreslår. Vi vill ha en övergripande naturresurslagstiftning med vars hjälp kraven på hushållning och omsorg om naturresurserna kan ställas, detta för att nämna några exempel på yrkanden i vår partimotion. Även i detta sammanhang står det klart att målen inte kan nås med en högerinriktad politik, som vill försvaga samhällets inflytande och ge ett friare spelrum åt de ekonomiska krafter som styrs av det privata vinstintresset. Vi driver inte en aktiv miljöpolitik genom att som centerpartiet i allmänna ordalag tala om ekologisk grundsyn och livskvalitet. Att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö kräver en helhetssyn på samhällsutvecklingen, en helhetssyn som omfattar både ekonomisk utveckling och hushållning med naturresurserna. Den största björntjänsten som vi kan göra i miljöpolitiken är att ge människorna ute i produktionen intryck av att frågan om en god livsmiljö inte innefattar den oro de känner med tanke på rätten till arbete och skyddet för de svaga grupperna i samhället. Därför blir förmågan att se skillnad på höger och vänster i den totala samhällsutvecklingen av avgörande betydelse också för möjligheterna att föra en aktiv miljöpolitik. Även på detta område borde inte minst centerpartiet vid närmare eftertanke ha kommit underfund med att det är omöjligt att förena den ekonomiska politik med utpräglad högerinriktning som kännetecknat de borgerliga regeringsåren med uppnåendet av det miljöpolitiska mål som centern ställt i utsikt för väljarna. Det går inte längre att prata i en riktning och handla i en annan. Centerpartisterna måste bestämma sig för på vilket ben de skall stå. Agerandet när det gäller frågan om upparbetning av kärnkraftsavfallet har avslöjat centerns dilemma. Gösta Bohman och andra försöker skylla de borgerliga regeringarnas misslyckande på att det inte har funnits möjligheter att genomföra högerpolitiken tillräckligt konsekvent under den tid som har stått till borgerlighetens förfogande. Moderaterna vill uppenbarligen få chansen att i en ny trepartiregering och med en ännu starkare ställning inom borgerligheten praktisera den tesen efter 1982 års val. Erfarenheterna från de gångna fem åren på de områden som jag nyss har berört borde vara tillräckliga för att förena de övriga partierna i ett bestämt avståndstagande från Gösta Bohmans och moderata samlingspartiets ambitioner. Vi har inte på dessa områden, lika litet som när det gäller samhällsutvecklingen i övrigt, råd med Gösta Bohmans nedrustning av samhällets inflytande och förord för egoismen och den starkares rätt på solidaritetens bekostnad. Med hänsyn till att arbetsmarknadsministern står närmast på talarlistan vill jag understryka den oro som jag känner för bristen på en samordnad arbetsmarknadsoch industripolitik i det här landet. Jag vill exemplifiera med situationen i mitt eget hemlän. Vi har som i andra län en betydande arbetslöshet med särskilda bekymmer på ungdomssidan. Tillverkningsindustrin i Sörmland har ett stort inslag av landets krisbranscher: handelsstål, textiloch konfektionsindustri. Gjuteriindustrin, som har många företag i Sörmland, är en annan bransch som har stora svårigheter liksom också metallmanufakturindustrin, som är koncentrerad till Eskilstunaområdet. Länet har sålunda en betydande produktionskapacitet, som emellertid riskerar att bli dåligt utnyttjad. Skall vi kunna ta oss ur den kris som det här landet befinner sig i, har vi inte råd att avstå från att utnyttja de här resurserna. De strukturförändringar som vi vet måste till för att göra den industriella kapaciteten mera lämpad att möta framtiden måste redan nu kombineras med aktiva insatser av arbetsmarknadspolitisk art och med insatser på forskningsoch utbildningssidan för att ingen tid skall förspillas och för att inga resurser skall förbli outnyttjade.

Herr talman! Svante Lundkvist har i sitt anförande ånyo upprepat kravet på en ny jordbruksutredning. Han talade om att vi måste klarlägga skadeverkningarna till följd av den förda jordbrukspolitiken. Jag tror det är få i det här landet som upplever skadeverkningarna så, att de anser att det behövs en ny jordbruksutredning. Däremot beklagar många att de ekonomiska svårigheterna i vårt land också har drabbat jordbruket så pass hårt att de ekonomiska mål som uppställdes vid 1977 års beslut inte har kunnat förverkligas. Jag kan med en viss säkerhet säga till Svante Lundkvist att ingen önskar sig den nya inriktning av jordbrukspolitiken som Svante Lundkvist möjligen tänker på. Många har suttit i bygdegårdar och samlingssalar överallt i Sverige just när den jordbrukspolitik presenterades som signerats av socialdemokratiska jordbruksministrar. Det var 1968. Politiken skulle börja tillämpas under 1969 och 1970. De lantbruksdirektörer som då reste med kartor till våra samlingslokaler och berättade vilka brukningsenheter som skulle finnas kvar ger inte mycket för den nya inriktning som föresvävar Svante Lundkvist. Oberoende av partitillhörighet står nog en väldigt bred majoritet av bönderna bakom mig, när jag tackar för vänligheten men bestämt avvisar tanken på en ny jordbruksutredning, grundad på de skäl som Svante Lundkvist anför. Vi tycker alltså att förverkligandet av 1977 års beslut, i den mån förverkligandet inte har skett, alltjämt är viktigt för våra partier. Tillsammans med de andra borgerliga partierna arbetar vi för detta mål. Att vi inte har socialdemokraternas stöd har Svante Lundkvist med onödigt stor skärpa gett besked om i sitt anförande. Precis som Svante Lundkvist befarar kommer vi att i höstens val så långt möjligt hjälpas åt för att enas om en jordbrukspolitik, som vänder sig mot den som Svante Lundkvist sagt sig företräda. Vi vill inte stödja socialdemokraternas jordbrukspolitik.

Herr talman! Nu tyckte jag nog att Arne Andersson i Ljung var väl oförsiktig. Han sade att de flesta människor i det här landet inte vill ha en ny jordbrukspolitisk utredning. Arne Andersson vet ändå att bakom kravet på en ny utredning står Landsorganisationen, TCO, en rad andra intresseorganisationer och också ett rätt stort antal jordbrukare. Arne Andersson försökte redan i förväg tala om vilken jordbrukspolitik som vi socialdemokrater skulle kunna vara intresserade av att föra på grundval av en ny jordbruksutredning. Vi konstaterar att den ekonomiska politik som de borgerliga regeringarna fört har inneburit att den jordbrukspolitik som riksdagen uttalade sig för 1977 kapsejsat, till men både för konsumenter och för många jordbrukare, i första hand de nyetablerade. Det är konsekvenserna av den utveckling som vi har haft under dessa år som det är nödvändigt att försöka kartlägga, så att vi kan vidta åtgärder som gör det möjligt att driva den jordbrukspolitik vars målsättning vi var helt överens om i 1972 års jordbruksutredning. Den övergripande målsättningen ligger på den punkten fast. Vi vill ha en jordbrukspolitik som kan trygga vår livsmedelsförsörjning och ge konsumenterna livsmedel till rimliga priser och av god kvalitet och som sörjer för att de som arbetar inom jordbruket får en standard som motsvarar den som övriga grupper i samhället har. Vi konstaterar emellertid att det mesta har gått snett på grund av den ekonomiska politik som har förts. Det gör en ny jordbruksutredning angelägen för att rätta till det hela igen. Jag beklagar att Arne Andersson redan nu är beredd att säga nej till denna i och för sig utomordentligt angelägna översyn. Tro för allt i världen inte, Arne Andersson, att ni har någon majoritet bakom er. Slutligen: Skall vi kunna föra en bra jordbrukspolitik i det här landet, måste den kunna mötas med förtroende av både jordbrukare och konsumenter. Det har varit riktpunkten för socialdemokratisk jordbrukspolitik i alla tider, och det är den riktpunkten som vi måste hålla i minnet också när vi nu diskuterar vilka konsekvenserna har blivit på jordbrukets och livsmedelsförsörjningens område av den ekonomiska politik som de borgerliga regeringarna har fört. Vi menar att man måste vidga jordbrukspolitiken till en livsmedelspolitik i vidare mening.

Herr talman! Det mesta har gått snett beträffande 1977 års politik, sade Svante Lundkvist. Ja, också jag antydde detta. Det har gått snett. Vi har att förverkliga inkomstmålet för de svenska bönderna i enlighet med 1977 års beslut. Vi som ägnade oss åt jordbrukspolitik redan i går kväll pratade litet om detta då och konstaterade att snedvridningen dess värre är en följd av den allmänekonomiska situationen i Sverige och inte har direkt med jordbrukspolitiken att göra. För den skull, Svante Lundkvist, är det fortfarande viktigare att vi anstränger oss att förverkliga 1977 års beslut. Det var detta alternativ som jag angav i stället för en ny jordbruksutredning. Jordbruksutredningar har inget egenvärde.

Herr talman! Om Arne Andersson vill göra gällande att den ekonomiska utvecklingen, som han erkänner har medfört stora bekymmer på jordbrukets område, inte påverkar möjligheterna att i fortsättningen driva jordbrukspolitik i detta land, är jag övertygad om att han inte så länge till kommer att ha Sveriges jordbrukare bakom sig. Jag tror att även Sveriges jordbrukare i dag upplever att många bekymmersamma konsekvenser har följt av dessa år. Jag skulle bli förvånad om de inte kommer till insikt om att det finns ett behov av att kartlägga dessa konsekvenser för att se vilka åtgärder vi behöver vidta för att kunna föra en politik i enlighet med den övergripande målsättning som vi var överens om i 1972 års jordbruksutredning. Jag vill vidga resonemanget och framhålla att vi också anser att man i sammanhanget bör se på livsmedelspolitiken i stort. Vi skall inte se bara på vad som händer i fråga om primärproduktionen utan också på vad som händer när det gäller förädling och distribution. Här finns många problem som vi har anledning att uppmärksamma, om vi för framtiden skall kunna skapa den trygghet både för konsumenter och för jordbrukare som måste vara målet för vår jordbrukspolitik.

Herr talman! Jag håller med Svante Lundkvist om att denna debatt formar sig till en pytt i panna på ämnen. Jag tänkte inte ägna mig åt vare sig jordbrukspolitik eller miljöpolitik, men Svante Lundkvist satte dessa ämnen i relation till den ekonomiska politiken. Där finns ändå ett samband. Det samband som jag tänkte uppehålla mig vid är förstås det mellan den ekonomiska politiken och den fulla sysselsättningen. Åter till den fulla sysselsättningen, säger LO i en reklamkampanj för, kan man anta, många tusentals kronor. Jag kan inte låta bli att göra reflexionen att de pengarna skulle räcka till att informera många arbetslösa om möjligheterna till arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten etc. eller, varför inte, om de ungdomsplatser som LO/PTK-SAF kommit överens om och som regeringen möjliggör med ett nytt statsbidrag. Jag gör också en annan reflexion. Såvitt jag kan minnas kampanjerade inte LO på det här viset 1972, när arbetslösheten var lika hög som i dag eller högre. Inte berodde det väl på att man var mindre intresserad att återvända till den fulla sysselsättningen då? Nej, sanningen är naturligtvis att det är en politisk kampanj, som inte skulle ha kommit till stånd om vi i dag haft en socialdemokratisk regering, ens om arbetslösheten varit den dubbla. Men all right. Allt som håller uppe kampen mot arbetslösheten har en god sida. Om det sedan följs upp med realistiska förslag, så mycket bättre. I december gick 125 000 människor utan arbete i Sverige. Det är drygt 3 2o av vår arbetskraft. Det är alldeles för hög arbetslöshet. Ambitionen måste vara att all arbetslöshet — oavsett nivå — skall bekämpas. Vi har trots allt lyckats förhållandevis bra med det i Sverige. Sedan får oppositionen ta till vilka överord man vill. I EG-länderna går 10 miljoner utan arbete och i OECD-länderna 25 miljoner. I våra närmaste grannländer ligger arbetslösheten på den dubbla eller tredubbla svenska nivån. I det av socialister styrda Frankrike ligger den på ca 9 90 och i det av konservativa Ingen arbetslös i Sverige blir hjälpt av att höra det. Men det är en viktig kunskap, därför att det är i den världen vi skall lösa våra problem. Det är i den världen vi skall försöka sälja mer svenska varor och tjänster och därmed skapa sysselsättning i Sverige, en värld där de flesta har det mycket värre än vi och anstränger sig hårt att få oss att köpa mer av dem. Den verkligheten kan man välja att blunda för och skylla allt på den svenska regeringen. Det gör det enkelt att vara i opposition, men det löser inga problem. I en internationell jämförelse har vi lyckats bra i Sverige, men vi strävar alltid efter att lyckas än bättre. Mest oroande i denna situation är ungdomarnas belägenhet. I Europa går 4 miljoner ungdomar utan arbete. Ungdomsarbetslösheten är en tidsinställd bomb, sade en hög EG-tjänsteman i en tidningsintervju häromdagen. Det är vår uppgift att se till att den inte briserar. Det kan bara ske om vi till ungdomarna kan förmedla en tro på framtiden. Det sker bäst genom att ge dem tillfälle till god utbildning och arbete. Sedan 1976 har så många olika beslut tagits om förbättrade möjligheter till arbete, utbildning och praktik för ungdomar att en repetition skulle lägga beslag på hela min taletid. De viktigaste inslagen är emellertid den utbyggda gymnasieskolan, den förstärkta yrkesinriktningen i studierna och utbyggnaden av praktikarbete och lärlingsutbildningen. Jag vill emellertid säga några ord om det senaste inslaget i arbetet på att bereda alla ungdomar utbildning, praktik eller arbete. Jag tänker på vad vi kallar för ungdomsplatser. I slutet på november förklarade sig regeringen beredd att med hjälp av finansfullmakten finansiera särskilda ungdomsjobb, om bara parterna kom överens om de närmare villkoren. Så har nu skett. Dagen före julafton var LO/PTK-SAF klara med sitt avtal, och det har nu följts upp på den kommunala sidan. Det som hänt är glädjande på många plan. Först och främst naturligtvis för att några tusen 16-17-åringar får jobb. Men det visar ju också att samspelet mellan parterna och regeringen fungerar under ytan, trots det ordkrig som förs så att säga ovan ytan. Nu förhandlas det lokalt om hur många ungdomsarbetsplatser som tas fram i resp. branscher och företag. Det är både parternas och regeringens önskan att detta sker snabbt utan onödig tidsutdräkt. ASEA planerar att anställa 300 ungdomar. Saab-Scania kommer att ta emot 250. Här i Stockholm meddelar länsarbetsnämnden att 1000 ungdomsplatser kan inrättas. Jag uppmanar enträget andra att följa efter. Ge ungdomarna den chans de förtjänar. Effekten av devalvering, justering av Åmanlagarna, generöst stöd till beredskapsarbete, praktikarbete och ungdomsplatser i industrin måste bli att näringslivet öppnar sina portar för ungdomarna. Det borde bli näringslivets bidrag till återupprättandet av framtidstron för det uppväxande släktet och upprätthållande av den fulla sysselsättningen. Kring den fulla sysselsättningens politik har funnits en bred enighet i vårt land. Jag är osäker på om så längre är fallet. Till höger förordar man en politik, som innebär att man åtminstone temporärt medvetet driver fram en hög arbetslöshet som ett led i en omställning av ekonomin. Det erkänner man öppet. Till vänster förordar man en politik, som skulle leda till ständigt stigande skattetryck och därmed långsiktigt hota den fulla sysselsättningen. Det erkänner man inte öppet. Jag skall här hålla mig till vad jag uppfattar som svagheter och inkonsekvenser i den socialdemokratiska politiken. Det gör jag helt enkelt därför att det är socialdemokratin som utgör huvudalternativet till den väg mittenregeringen stakat ut för att nå och upprätthålla den fulla sysselsättningen. Om den politik socialdemokraterna förordat i oppositionsställning genomförts, skulle det mest märkbara nog vara att vi i dag haft ett högre skattetryck. Sannolikt skulle fler människor vara sysselsatta i AMS-åtgärder än i dag — men ännu mer sannolikt: färre hade varit sysselsatta i öppna marknaden, särskilt inom industrin. Kort sagt: läget på arbetsmarknaden hade varit sämre, om socialdemokratins politik förverkligats. Eftersom socialdemokraterna förordat högre skatter och dessutom ännu större budgetunderskott, har den arbetsmarknadspolitik partiets företrädare fört till torgs enbart handlat om krav på ständigt högre anslag. Ibland har kritiken varit ännu mer begränsad, nämligen till synpunkter på när besluten borde fattas, eller stannat vid någon statistisk träta. Då har socialdemokraternas ekonomiska politik innehållit intressantare inslag. Det i somras presenterade ekonomiska s.k. krisprogrammet innehöll många intressanta angreppssätt. Men det synes ha stannat vid goda avsikter. För när man summerar den socialdemokratiska politiken, finner man att den kännetecknas av vankelmod och obeslutsamhet. Jag skall ta några exempel. Liksom regeringen förordar socialdemokratin en industriell expansion. Ett bland många instrument som då bör användas är att man medvetet lägger ut offentliga beställningar till industrin. Socialdemokraterna utvecklar med förkärlek sambandet mellan offentlig upphandling och expansion av industrin. Det är en politik som också förordats av folkpartiet. Och regeringen har tillämpat det synsättet på flera områden. Det kanske allra bästa exemplet som nu är aktuellt är svensk flygindustri. Den har sedan flera år givit upphov till många tusen arbetstillfällen inom industrin i Sverige, och den har lett till innovationer som också kommit till nytta i annan industriell tillverkning. Mot den bakgrunden, av hänsyn till svensk neutralitetsoch säkerhetspolitik och med den ambition som socialdemokraterna säger sig ha att knyta samman offentliga beställningar med en industriell expansion, kunde man vänta sig att socialdemokraterna tidigare än något annat parti skulle ha tagit ställning för en svenskbyggd ny flygplansgeneration, ett svenskbyggt JAS. Men tvärtom kännetecknas deras hantering av denna för vår säkerhetspolitik och för vår industri och sysselsättning så viktiga fråga av vankelmod och obeslutsamhet. Ett annat område där ord och handling inte stämmer överens är kampen mot inflationen. Hela krisprogrammets uppläggning gick ju ut på kamp mot inflationen. Det var en förtjänstfull uppläggning. Men när regeringen föreslog en sänkning av momsen för att motverka en alltför snabb inflationstakt efter devalveringen, gick socialdemokraterna mot det förslaget. Och inte nog med det, socialdemokraterna upprepar i motionen kravet på att momsen skall höjas. Vad betyder det? Jo, naturligtvis snabbare inflation, tvärtemot vad målet för deras ekonomiska politik sades vara. En höjning av momsen kan vara rätt medicin, om efterfrågan i ekonomin är för hög och riskerar att leda till överhettning, eller om syftet är att ersätta en sänkning av annan skatt. Men så är inte fallet med s-förslaget. Därför leder socialdemokraternas skattehöjarpolitik till sänkta reallöner, urgröpt köpkraft, högre priser och lägre efterfrågan i ekonomin. Det leder i sin tur ofelbart till högre arbetslöshet. Ett tredje exempel på vankelmod och diskrepans mellan åsikter och handlande inom socialdemokratin är debatten om huruvida man skall låta den ekonomiska politiken kännetecknas av ekonomiskt lättsinne eller av åtstramning. Här har förts en intressant och rätt avslöjande debatt mellan socialdemokratiska tidningar och s-märkta ekonomer. Att den socialdemokratiska partiledningen inte tagit ställning mellan dessa läger framgår med önskvärd tydlighet för alla som lyssnar. Det framgick kanske tydligare än någonsin, när Kjell-Olof Feldt i TV-Aktuellt fick frågan om han tyckte regeringens budgetunderskott var för stort. Både ja och nej, blev svaret. Kan det tydligare sägas att socialdemokratin inte har något färdigt alternativ till regeringens ekonomiska politik? Med dets.k. septemberpaketet innehållande devalvering, momssänkning och sysselsättningsskapande åtgärder, senare kompletterat med räntesänkning, har grunden lagts för en industriell expansion. Det bekräftas nu av fristående och omdömesgilla ekonomer. SNS-ekonomerna säger t.ex. i sin rapport i december att ”grunden är lagd för en utveckling mot balans och tillväxt i Sveriges ekonomi”. Här finns emellertid framför oss en risk och ett problem. Nu sjunker inflationstakten, men vi kan dra på oss en ny kostnadsexplosion, som förstör de goda utsikter som vi nu ser framför oss. En anledning till den nuvarande sjunkande inflationstakten är naturligtvis det ansvarsfulla avtal som parterna på arbetsmarknaden träffade förra året. Det utgör en god grund för en återhämtning i svensk ekonomi. Nu finns alltså en risk för en kostnadsexplosion, om en förbättrad lönsamhet inom näringslivet överutnyttjas. SNS-ekonomerna har pekat på möjligheten att göra några slags vinstavsättningar för att undvika inflationsdrivande lönelyft i nästa avtalsrörelse. Metoden med en vinstfrysning har använts tidigare och skall väl inte uteslutas om behovet uppstår ytterligare en gång. Däremot borde det fondsystem som socialdemokratin har bundit sig för uteslutas som en metod att komma till rätta med detta problem. Det skulle förvärra situationen i stället för att förbättra den. Gunnar Sträng har i ett anförande sagt att frågan om löntagarfonder är en viktig arbetsmarknadsfråga. Om kloka karlar sätter sig ner skall man säkert finna en lösning på den frågan, sade Gunnar Sträng enligt tidningsreferat. Låt mig lägga till, att förutsättningarna nog blir ännu större om också några kloka kvinnor ingår i gruppen. Jag är ganska säker på att om så skedde, skulle man snart komma fram till slutsatsen att de socialdemokratiska löntagarfonderna borde föras åt sidan för att inte ytterligare komplicera nästa avtalsrörelse — åtminstone om det fondförslag som socialdemokratiska partiet lagt fram skall läsas bokstavligt. Om man därför vill göra en viktig insats för att skapa goda förutsättningar för nästa avtalsrörelse och därmed undvika att den grund raseras som nu har lagts för återhämtning och industriell expansion, då skall man se bort från prestige och bindningar till detaljer och lägga det föreslagna fondsystemet åt sidan. Man kan ju fråga sig varför just det nuvarande förslaget skulle vara det sista och slutgiltiga. Frågan har ju diskuterats under så många år, och så många skisser har sett dagens ljus och lagts undan. Om också det här förslaget läggs åt sidan, tror jag inte att någon större olycka är skedd för socialdemokratin, men jag är säker på att en stor olycka undviks för landet. Det behöver ju inte innebära att de problem som man tror sig lösa med förslaget avförs från debatten. Tvärtom kan de diskuteras i en mer konstruktiv atmosfär. För aktieägandet behöver spridas på fler händer, och riskvilligt kapital behöver komma till stånd i större omfattning, gärna som ett stabiliserande inslag i avtalsrörelser. Men socialdemokraternas nuvarande fondförslag blockerar varje meningsfullt tankeutbyte. Socialdemokraterna anklagar regeringen med hög och gäll röst för att vi med nödvändiga besparingar i statsbudgeten försvårar avtalsrörelsen. Och det är sant att avtalsrörelserna blir svårare, när vi inte kan lösa alla problem genom att betala oss ur dem. Men därvidlag finns ingen väg udenom. Den stora blockeringen, som jag ser det, för ökat samförstånd mellan parterna på arbetsmarknaden är emellertid socialdemokraternas löntagarfondsförslag. Jag förordar ingalunda att löntagarna skall ge sig på nåd och onåd inför arbetsgivarna. Tvärtom skall löntagarna kräva en rättmätig del i företagens kapitaltillväxt. Men om man hotar med förslag som långsiktigt innebär överförande av ägandet av företagen till centraliserade fackföreningsstyrda löntagarfonder, då är det bäddat för frontalkollision. Om talet om ansvarsfull ekonomisk politik är allvarligt menat — lägg då undan löntagarfonderna! Det skulle främja samförståndet mellan både parter och partier. Och vi behöver ökat samförstånd, inte ökad konfrontation.

Herr talman! I debatten i går kunde Sten Andersson berätta att man på Arbetsgivareföreningen har haft ett möte, där man i klartext sade att det skall vara fritt fram att använda även de tarvligaste argument i kampanjen mot löntagarfonder. Jag måste säga att jag inte hade väntat mig att Ingemar Eliasson skulle sälla sig till skaran av arbetsgivardirektörer. Men jag tycker att hans inledning här, med kritiken av LO:s aktion för den fulla sysselsättningen, är precis lika tarvlig som mycket av det man ser i SAF-tidningen av vulgärpropaganda, halvlögner och annat mot vårt förslag om löntagarfonder. Ingemar Eliasson räknar upp hur hög arbetslösheten är i världen omkring oss. Han säger: Det är den världen som vi skall sälja varor till. Ja, den ser inte särskilt bra ut. Vi borde därför lära oss två saker. För det första: Utnyttja alla de exportmöjligheter vi har. För det andra: Se till hur vi skall producera för vår egen hemmamarknad. I förrgår var jag på Billingsfors Sågverk i Dalsland. Verksamheten där går för halv fart, inte därför att man lider brist på order. Tvärtom får man säga nej till order — istort sett exporterar man bara. Flera utländska order har man fått säga nej till. Varför? Jo, därför att man inte får råvara tillräckligt länge. Hur många gånger har inte vi från socialdemokratiskt håll i den här riksdagen försökt påverka de borgerliga regeringarna att se till att vi utnyttjar exportmarknaden på bästa möjliga sätt genom att sörja för att det finns råvaror till den svenska industrin? Det skulle Ingemar Eliasson ha kunnat bidra till. När det gäller hemmamarknaden har vi fört fram en lång rad förslag i motioner som har väckts till årets riksmöte och tidigare för att stimulera hemmamarknaden. De förslagen möts bara av överlägsna ord från de borgerliga. Ingemar Eliasson tog också upp frågan om ungdomsplatserna, och han bredde ut texten om hur bra de var. Jag tycker också att de är bra. Som Ingemar Eliasson vet var det ursprungligen ett förslag från arbetarrörelsen. Jag skulle vilja rikta två frågor till Ingemar Eliasson. Den första frågan är: Hur blir det efter den 1 juli i år? Såvitt jag kan se av regeringens alla skrivningar finns det inte ett ord om några pengar till ungdomsplatser efter den 1 juli. Och vidare: Hur blir det? Skall man krångla till det här? Skall ungdomar genomgå yrkesintroduktion innan de får en ungdomsplats eller ej? Buden är olika när man talar med olika företrädare för den regering som Ingemar Eliasson tillhör.
Fru talman! Anna-Greta Leijon tog illa upp därför att jag påpekade att LO, efter vad jag kan minnas, inte kampanjade mot den socialdemokratiska regeringen när arbetslösheten var högre än den någonsin varit. Det tycker jag är onödigt. Det är bara att konstatera att det var så. Jag drog den enda slutsats man kan dra, att det är en politisk kampanj. Jag lyssnar gärna till de förslag som förs fram och som gäller hur vi skall komma ur den här situationen. Hänger det budskap ihop som socialdemokraterna för fram och som handlar om offentliga beställningar och industriell expansion, om kamp mot inflation, förslag till momshöjning och en del annat? På de punkterna har Anna-Greta Leijon inga svar. Jag vill gärna upprepa min fråga: Menar Anna-Greta Leijon att vit.ex. kan hjälpa fram en industriell expansion i Sverige genom ett beslut om ett svenskbyggt JAS? Eller kan vi vara överens om att vi skall försöka hämma inflationstakten genom att inte onödigtvis höja momsen, som ni nu föreslår? Det skulle, såvitt jag förstår, också vara ett störande inslag i avtalsrörelsen. När det gäller frågorna om ungdomsplatserna kan jag säga att läget är det att en förordning utfärdats. Där står att läsa vilka regler som gäller. Det är sant att den gäller till den 1 juli, helt enkelt därför att vi under vintern och våren bör sammanfatta erfarenheterna av de olika åtgärder som nu vidtas när det gäller ungdomarna. Jag är alldeles på det klara med att vi skall ha det här systemet också inför nästa vinter. Men samspelet med andra åtgärder bör vi diskutera och bestämma oss för under våren inför nästa intagning till gymnasieskolan och inför arbetsmarknadssituationen nästa höst och vinter. Som Anna-Greta Leijon vet bättre än de allra flesta kan vi anslå de pengar som behövs via finansfullmakten, precis som vi gjorde i år. När det gäller frågan om yrkesintroduktion skall skolan pröva möjligheterna till yrkesintroduktion innan ungdomar anvisas ungdomsplatser. Det framgår också av förordningen. Däremot är det inte nödvändigt att genomgå yrkesintroduktion om yrkesintroduktionsplats inte finns eller om det inte är den lämpligaste åtgärden för pojken eller flickan i fråga. Man kan anvisa dem till ungdomsplatser. Det är en alldeles onödig förvirring som här uppkommit på den här punkten. Fru talman! Jag skulle inte bara för egen del utan för den allmänna konsumentupplysningens skull gärna se att Anna-Greta Leijon också besvarade de frågor som låg i mitt anförande, om vi kunde vara överens om hur vi skall få till stånd en industriell expansion och därmed ett bidrag till att återvända till den fulla sysselsättningen, som vi ju i allmänna ordalag ändå är överens om.
Fru talman! Jag är glad över det som Ingemar Eliasson säger om yrkesintroduktionen. Den förvirring som uppstått har sin orsak i det som står iden förordning som Ingemar Eliasson har skrivit. Men som jag tolkar detta så kan man nu alltså i praktiken jobba på det sätt som vi har sagt när vi skrivit om ungdomsplatserna, nämligen att de skall vara en ersättning för yrkesintroduktionen. I praktiken kommer det att fungera smidigast på det sättet. Ingemar Eliasson väljer att ställa nya frågor till mig, som har betydligt kortare tid än han för att tala, i stället för att svara på de frågor som jag ställt. Frågan om råvaror till den svenska skogsindustrin är en av de mest centrala om vi skall ha möjligheter att klara oss både ute på exportmarknaden och på hemmamarknaden när det gäller att konkurrera med importföretag. Vi vet att vi förlorat miljardinkomster på att vi inte haft skogsråvara tillräckligt. Jag nämnde ett konkret exempel på detta som jag häromdagen själv upplevt. Frågan omi vilken utsträckning JAS kan stimulera fram sysselsättning i det här landet är en av de frågor som den grupp som det socialdemokratiska partiets verkställande utskott tillsatt har att titta på. Det är beklagligt att vi inte kan få tillräckligt fullödiga svar på sådana frågor i det material som regeringen ger oss. Ingemar Eliasson är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken i det här landet, men det verkar som om han inte är särskilt intresserad av att diskutera de frågorna. Faktum är att vi i Sverige i dag har tiotusentals människor onödigtvis öppet arbetslösa, därför att arbetsmarknadsministern inte vill eller inte kan få fram tillräckligt mycket pengar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ingemar Eliasson vet att t.o.m. den borgerliga regering som satt 1978 hade bättre ambitioner i det avseendet än vad han har nu. Hur man än värderar beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning, sysselsättning inom Samhällsföretag och de andra åtgärderna kan ingen påstå att en öppen arbetslöshet för någon enda människa är att föredra. Men det är faktiskt det valet som den borgerliga regeringen ger människorna i dag: hellre öppen arbetslöshet än att utnyttja den kapacitet som vi har inom arbetsmarknadspolitiken. Det är en dålig politik. Den leder inte till full syselsättning, Ingemar Eliasson.
Fru talman! När det gäller råvaror till skogsindustrin vet Anna-Greta Leijon att det har beslutats om ett antal åtgärder som förbättrar möjligheterna att få fram råvara. Det sker bl.a. genom skattestimulanser. Den skatteomläggning som vi är överens om skall genomföras är jag säker på kommer att ge ett gott bidrag till detta. Vi har anslagit kraftigt ökade bidrag till skogsvägar för att man skall få ut råvaran ur skogen. Vi har inom beredskapsarbetspengarnas ram startat många skogsvårdande projekt. Men det finns områden där vi inte behöver vänta på att sådana åtgärder skall ge resultat utan där vi kan fatta beslut. Jag tog ett sådant exempel, nämligen det nya flygplanet. Det är ändå något av den obotfärdiges förhinder att man inte kan komma loss med ett beslut i den frågan från socialdemokraternas sida. Jag kan ta ett annat exempel. När vi tar bort Forsmarkstunneln som alternativ betyder det att verkstadsindustrin får en ny stor marknad för stora värmepumpar. Också i den frågan har Anna-Greta Leijons parti haft svårt att få fram ett beslut. De resurser som har tilldelats arbetsmarknadsverket under 1981 har ökat med ca 50 90. Det finns inget annat område som har fått en sådan prioritering inom statsförvaltningen. Dessa resurser är ännu inte fullt utnyttjade. Det finns fortfarande här och där ledig kapacitet inom arbetsmarknadsutbildningen. Vi ökar dessutom på för nästan varje månad. I dag har regeringen tagit beslut om industribeställningar för 44 milj.kr., som ger sysselsättning inom verkstadsindustrin runt om i landet. Det hjälper inte, Anna-Greta Leijon, att med stora ord bara säga att regeringen har övergivit den fulla sysselsättningens politik. Mot dessa allmänna floskler står en praktisk politik som innebär att regeringen gång på gång har ökat på anslagen, just för att ge arbete och utbildning åt ungdomar och andra på arbetsmarknaden.

Fru talman! Den genomsnittliga industriarbetaren har sedan 1976 fått sin köpkraft minskad med 10 96. Köpkraften har alltså minskat med över en månadslön under den borgerliga regeringsperioden. Den borgerliga regeringspolitiken har inneburit en rå och oförfalskad omfördelningspolitik till förmån för de redan besuttna. Nils G. Åsling har med en viss uppriktighet uttalat sig i en tidskrift som jag hittade på ett hotellrum häromdagen.

Jag vill emellertid inte anklaga någon för det. Hade vi här i landet haft ett lägre kostnadsläge hade kanske utvecklingen varit den motsatta. Han ville inte anklaga någon, den gode Åsling. Och det är väl en skön själs bekännelse. Och det visar vad det är fråga om. Investeringarna i produktionen har minskat och är en tredjedel lägre än för sju år sedan. Byggindustrins investeringar har, som Ingemar Eliasson väl känner till, sjunkit än mer. Och från regeringskansliet har vi hört signaler om ytterligare neddragningar på byggnadssidan. I stället ökar antalet miljonärer. Det finns nu 25 000 miljonärer i Sverige. Det bör jämföras med att antalet år 1975 var 17 800. Och det handlar om nya miljonärer som är allt annat än industribyggare. Det är miljonärer som gjort sig rika på den spekulationsekonomi som är en direkt följd av den nuvarande regeringspolitiken. De rika har blivit fler och plånböckerna för löntagarna tunnare. Och utvecklingen kommer att fortsätta — kostnadsläget säger ju Nils Åsling ligger för högt. Nu fortsätter regeringen angreppen mot de sämst ställda i det svenska samhället. De arbetslösa har alltsedan 1976 fått försämrade villkor. 1973 beslutades att de arbetslösa skulle kompenseras med dryga 90 90 av sin tidigare lön, alltså upp till den nivå där ersättningen vid sjukdom ligger. För en genomsnittlig metallarbetare gör det i dag 280 kr. per dag. Nu föreslås en försämring som kostar den arbetslöse 1 200 kr. genom att man planerar att begränsa ersättningen under de 30 första dagarna. Omläggningen är en katastrof för de fackliga organisationerna. Arbetsgivaravgiften till arbetslöshetskassorna, som skulle betala dessa utgifter, har sedan 1974 samlats i en central fond. Den har regeringen raserat på några få år. Nu ger man sig på de enskilda kassornas fonder. Jag kan berätta att Metallindustriarbetareförbundets arbetslöshetskassas fond utgör 228 milj.kr., eller 604 kr. per medlem. De här fonderna är ju till för att utjämna kostnaderna vid tillfälliga arbetslöshetstoppar. Istället för att bygga upp en anständig ersättning för de arbetslösa planerar man en utplundring av de erkända kassornas fonder. Regeringen har aviserat en försämring av sjukförsäkringarna. Man skall införa självrisk. I själva verket avser man uppenbarligen att bygga upp klassgränser som tidigare under stora mödor rivits ned. Det är fråga om att återinföra de gamla förhatliga karensdagarna. Som bekant kunde de orättvisa ersättningsreglerna inte godtas av LO-kollektivet. Nu mullrar det i folkdjupet — och det med all rätt. Generalstrejk, ropar allt fler, och det är faktiskt inte att förvåna sig över. Införs karensdagar i sjukförsäkringen igen, innebär det under alla förhållanden orimliga orättvisor. Thorbjörn Fälldin påstod i går att man kan genomföra försämringen i sjukförsäkringen utan att skapa orättvisor mellan olika kategorier anställda. Hur skall det gå till? Hur skall man klara en sådan manöver? Avser ni att med lagar förhindra att man i avtal reglerar ersättningen vid sjukdom? Om så inte är fallet, på vilket sätt planerar ni då att reglera rättvisan i en sådan omläggning? Hur skall de som drabbas av arbetsskada ersättas? För det kan väl inte vara så att en arbetare som drabbats av olycksfall i arbetet själv skall svara för kostnaderna under karenstiden? Inte kan ni väl införa ett system där en arbetare, som på grund av olycksfall ligger blodig på sjukhussängen, själv skall betala för karensdagarna, medan den snuvige tjänstemannen lugnt kan stanna hemma och vårda sin snuva utan inkomstbortfall? Försök att lösa den ekvationen utan att skapa orättvisor! Regeringspropositionen om försämringar i anställningsskyddet är ytterligare en försämring som visar att ni sitter i knät på arbetsgivarintresset. Era förslag sätter löntagarna i en sämre situation i vissa lägen än vad som gällde innan lagen om anställningsskydd kom 1974. Förhandlingsrätten blir nu en ren chimär, bl.a. vid provanställning. Ni går längre i eftergifter till Arbetsgivareföreningen än vad era egna representanter gjorde i den kommitté som utredde de här frågorna. Vi har nu fått bevittna hur SAF-direktörerna som tack tar över stora delar av er valrörelse och blir politikerna på Blasieholmen. De uppträder nu som kristallklara politiker med syfte att bekämpa socialdemokratin med klart politiska medel i den här valrörelsen. Deras partitaktiska manövrer är mycket avslöjande. Man förvandlar nu företagen till lokala propagandacentraler för den borgerliga politiken. Från att tidigare ha betraktat politisk verksamhet i företagen som något man kunde förbjuda går man nu i företagen in i en helhjärtad politisk kampanj utan motstycke. Förr rev man ner tämligen harmlösa affischer, som arbetarna satte upp på sina arbetsplatser. Nu kommenderas de som har arbetsledande ställning ut i en kampanj, en politisk kampanj utan motsvarighet. Därmed skapar man en politisk strid ute i företagen. Sysselsättningen har regeringen totalt misslyckats med. Alla minns väl vallöftena om de 400 000 nya jobben, varav en stor del skulle finnas inom industrin. Mellan tredje kvartalet 1976 och tredje kvartalet 1981 minskade sysselsättningen inom den svenska industrin med 112 000 anställda. Vart tionde industrisysselsättningstillfälle är utraderat. Industriinvesteringarna har minskat med 22 96 under fem år. Koncentrationen i svenskt näringsliv har ökat trots folkpartiets vackra vallöften från 1976. Spekulationsekonomin frodas. En skattefinansierad börsuppgång blir en fara för framtiden. Samtidigt som investeringsnivån kraftigt minskar ökar börsvärdet. Har verkligen börsaktierna realt sett blivit 50 miljarder kronor värdefullare på ett och halvt år? Är det fråga om en real ökning i ekonomin? Nej, vad som har hänt är att aktieägarna nu värderar sina aktier högre. Anledningen härtill är, som statsrådet Eliasson helt riktigt sade, den återhållsamma avtalsrörelsen, som arbetsmarknadens löntagarorganisationer gick med på. Men värre är — och det är också ett resultat av regeringens subventioneringspolitik — att enbart aktiefondssparandet varje år subventioneras med 1 miljard kronor och det totala skattesparandet med 2 miljarder kronor. Det är att jämföra med de avsättningar som av oss föreslagits till produktivt investeringskapital, nytt kapital, som skulle placeras via löntagarfonderna. Särskilt de företagsvisa aktiesparfonderna är en skam. Det finns olika system, men vanligen får den anställde låna upp till 600 kr. per månad av företaget. Det finns exempel på företag som erbjuder en ränta på mellan 0 och 5 90. Skatten får enligt det här systemet minskas med upp till 2 160 kr. per år. Den som på det här viset kunnat ”spara” 7 200 kr. under fem år kan alltså efter de åren enligt detta systems regler öka sin standard med 8 225 kr. till följd av kapitaltillväxten och skatteminskningen och sedan det verkliga insatskapitalet på drygt 5 000 kr. räknats av. För varje nysparad hundralapp måste staten betala 34 hundralappar. Det är Ebberöds bank! I systemet med företagsanknutna aktiesparfonder kan företaget stödja sin egen aktiekurs. Därmed är det helt klart att systemet med företagsvisa aktiesparfonder är ett hot mot den marknadsekonomi som ni i andra sammanhang är så fruktansvärt angelägna om att bevara intill sista blodsdroppen. Det är inte så, som här har sagts, att det förslag till löntagarfonder som arbetarrörelsen har lagt fram är något hot mot marknadsekonomin. I långt större utsträckning är de företagsvisa aktiesparfonderna det! Det har under dessa dagar — i går och i dag — vädrats argument om löntagarfonderna som är ytterst egendomliga och som visar att ni inte har läst på. Det har inte Ingemar Eliasson heller gjort. Det är inte fråga om fackliga centrala fonder, eller vad det var vi fick höra alldeles nyss, utan om en decentralisering av fonderna till 24 län. Och fondstyrelserna skall vara sammansatta av företrädare för löntagarna, för kommuner och landsting i de områden där de skall arbeta. Kom ihåg det, och gå inte och sprid några lögnaktiga påståenden, som troligen också kommer från Arbetsgivareföreningens propagandacentral. Det riktiga svaret på frågorna i detta sammanhang är att vi får löntagarfonder som kommer att vara en effektiv motvikt och motpol till det fåtal aktieägare — en, två eller tre — som dominerar storföretagens bolagsstämmor. Det är något annat än centralstyrning!
Fru talman! Sivert Andersson säger att de arbetslösa har fått försämrade villkor sedan 1976. Det är inte sant. Successivt har ersättningen till de arbetslösa ökat i takt med förändringen av lönerna inom industrin. Däremot är det sant att ersättningen inte har nått upp till den nivå som riksdagen 1973 uttalade sig för. Den huvudsakliga anledningen till det är den eftersläpning som skedde mellan 1974 och 1976, då den socialdemokratiska regeringen försummade att höja ersättningen till de arbetslösa. De är rätt mycket begärt att vi, med de ekonomiska förutsättningar vi nu har, skall försöka att på alla områden hämta in den eftersläpning som beror på försummelser som den socialdemokratiska regeringen gjorde sig skyldig till. Det är också sant att vi har lagt fram ett förslag som innebär att fonduppbyggnaden i kassorna inte kan pågå i samma utsträckning som hittills. Vi återställer ansvaret för finansieringen till det som gällde när det nuvarande systemet föreslogs av den socialdemokratiska regeringen och antogs av riksdagen. Det innebär att den finansiering via avgifter och budget som vi föreslår utgör precis den andel som gällde 1974. Att ni betraktar det som en så hisklig orättvisa har jag lite svårt att förstå. Det omdömet drabbar i så fall också den regering som då satt, nämligen den socialdemokratiska. Skälet till besparingarna skall jag inte gå in på nu, men jag vill peka på att profilen i förslaget är den att vi måste hitta utrymme för att låta de arbetslösa få höjd ersättning. Förslaget innebär att de som har arbete får ta på sig en något högre kostnad för sin försäkring — successivt — för att de som inte har arbete skall få en höjd ersättning vid arbetslöshet. Sivert Andersson tog också upp de s.k. Åmanlagarna och det förslag till provanställning som vi har lagt fram och som utskottet nu behandlar. Sanningen är att vi också på den punkten vill återföra förhållandena till vad som föreslogs i den s.k. Åmanutredningen. Där föreslogs att den rättigheten skulle vara lagstadgad. På den tiden stöddes förslaget också av socialdemokraterna i utredningen. Sedan ändrade man inställning. Ordföranden i utredningen, förre TCO-ordföranden och förre landshövdingen Åman, har fortfarande den inställningen att detta är en så viktig princip att den bör lagskyddas. Man kan, om man så vill, säga att först när vi inför detta i lagen, så inför vi Åmanlagarna. Värre än så är det inte. Sysselsättningen har regeringen misslyckats med, säger Sivert Andersson. Sanningen på den punkten är att den socialdemokratiska regeringen fortfarande har rekordet för 1970-talets arbetslöshet. När sanningen är sådan kanske man inte skulle ta fullt så stora ord i sin mun som Sivert Andersson här gjorde. Det irriterar slutligen, fru talman, socialdemokraterna alldeles oerhört att det har blivit intressant att spara i aktier — att det också för småsparare är intressant att ställa riskvilligt kapital till förfogande. Kapitalet har ju ökat och lett till investeringar som i sin tur ger sysselsättning. Det kan finnas synpunkter på utformningen, men alternativet är definitivt inte de löntagarfonder som socialdemokraterna föreslår. Det är decentraliserade fonder, säger Sivert Andersson, och det skall jag lära mig. Hur är det med den saken? När man påpekar att risken för att det kan bli annat än produktiva investeringar som man satsar i de här länsfonderna, får man svaret från högt uppsatta LO-företrädare att det skall finnas centrala riktlinjer som motverkar sådana tendenser. Hur skall det vara då? Skall det vara decentraliserade löntagarfonder som satsar också i förlustbringande företag i den egna regionen eller skall det vara löntagarfonder som följer de marknadsekonomiska lagarna? Om Sivert Andersson på socialdemokratins vägnar kunde ge ett entydigt svar på den punkten tror jag att lyssnarna skulle vara många och mycket intresserade. Jag tycker ändå det är anmärkningsvärt att Sivert Andersson inte förstår att det finns en utbredd oro inte minst bland många småföretagare när det gäller den verkliga avsikten. Om den oron kunde undanröjas, skulle det ge ett mycket substantiellt bidrag till ett förbättrat klimat mellan parterna på arbetsmarknaden och också mellan partierna i vårt land.
Fru talman! Till statsrådet Eliasson vill jag säga att när det gäller arbetslöshetskassorna far han inte riktigt väl fram med sanningen. Det var ju så att arbetslöshetskassornas samorganisation begärde en höjning 1976 från 130 till 160 kr. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen biföll framställningen och skrev en proposition som var daterad två dagar före valet 1976, som vi som bekant förlorade. Den borgerliga riksdagsmajoriteten gick med på det förslaget hösten 1976, och samtidigt bifölls förslaget om en bättre statsbidragstabell. Det blev en höjning från 80 till 90 96. Men sedan har det varit stopp, därför att när en framställning baserats på den löneutveckling som har skett inom kassornas område, så har det hela tiden blivit nedskärningar och sämre ersättningsnivåer ifrån ert departements sida. När det sedan gäller fonderna och deras uppbyggnad är förhållandet litet märkligt. Vi föreslår en decentralisering av fondsystemet. Det skall inte vara som på L M Ericssons bolagsstämma att två herrar — en från var och en av de stora affärsbankerna här i landet — har över 90 96 av röstandelarna på stämman. Vårt förslag innebär att företrädare för fonderna i fortsättningen skall kunna vara med och på basis av de många människornas erfarenheter från olika länsdelar föra en diskussion om hur L M Ericssons framtid skall utvecklas. Vad beträffar småföretagen vore det bra om ni i regeringspartierna tillsammans med representanter för Svenska arbetsgivareföreningen försöker resonera igenom vad vi egentligen föreslår. Vi föreslår ett system av fonder som absolut inte kan vara till skada för ett enda småföretag. Det är er propaganda som skrämmer upp de stackars småföretagarna så att de håller på att trampa ur skorna. Jag sade att det fanns 17 800 miljonärer i landet 1975. I dag är de 25 000. Hur många fler miljonärer måste Sverige få, innan vi kan få fart på investeringarna? Det vore intressant att få ett svar på den frågan från arbetsmarknadsministern.
Fru talman! Det har varit stopp efter höjningen av arbetslöshetsersättningen hösten 1976, säger Sivert Andersson. Nu är det väl ändå Sivert Andersson som har läst på dåligt. Senast förra året höjdes ersättningen till kassorna, och den har höjts flera gånger mellan 1976 och 1981. Sivert Andersson kommenterar klokt nog inte den eftersläpning som skedde och som jämfört med löneutvecklingen 1974-1976 är den huvudsakliga anledningen till att vi nu har haft en sämre utveckling än vad riksdagen föreställde sig 1973, när principen togs. Jag håller med om att aktierna skall spridas på fler händer. Vi har ett alldeles för koncentrerat aktieägande. En alldeles för liten grupp människor äger makt och inflytande över näringslivet i landet. Men vad är det för fel i att låta de många människorna företräda sig själva på bolagsstämmorna? Varför måste man gå vägen över ett kollektivt, fackföreningsstyrt löntagarfondssystem? Varför kan man inte själv få bestämma vilken fond man vill spara i, vilken mängd pengar man vill spara i fonderna? Varför kan man inte själv få företräda sitt eget ägarintresse? Varför kan vi inte myndigförklara spararna? Det skulle vara intressant att få ett svar på dessa frågor. Jag tycker inte att det ligger något egenvärde i att ha si eller så många miljonärer. Vi behöver en mer rättvis förmögenhetsfördelning än vi har i dag. Ett sätt att åstadkomma det är att göra det mer intressant att spara i reala tillgångar, däribland aktier, och låta människorna själva företräda sina egna intressen.
Fru talman! Det här med att man skulle avstå från att organisera fondsparandet innebär ju bara att statsrådet Eliasson förespråkar ett splittrat ägande, som ytterligare stärker makten för det fåtal människor som i dag totalt dominerar bolagsstämmorna. Det är alldeles givet att avsikten med systemet med löntagarfonder är att på bolagsstämmorna skapa ett inflytande som i dag endast tillkommer ett litet fåtal. Hur är det nu med arbetslöshetsersättningarna, Ingemar Eliasson? De olika borgerliga regeringarna har varje gång prutat på framställningarna, och det var det som jag avsåg med mitt inlägg. De har inte följt med i de målsättningar som vi tidigare har varit överens om. Framställningen om 200 kr. blev 180 kr., 210 kr. blev 195 kr. Den framställning som gjordes att få lyfta upp ersättningen till 230 kr. lade arbetsmarknadsministern i sin skrivbordslåda. Vi väntar nu på förslag som innebär — det kan man inte komma ifrån — kraftiga försämringar för de arbetslösa. Jag vill fortfarande när det gäller den starka tillväxten av antalet miljonärer som f. n. äger rum hävda att den beror på att regeringspolitiken har haft en sådan inriktning att investeringar inte har varit intressanta. Det är spekulationer i det kapital som frigjorts på marknaden vilka har skapat förmögenhetstillväxten. De produktiva investeringarna saknas tyvärr. Därför måste vi få en annan organisation av kapitalmarknaden i vårt land. Det borde herr Eliasson, med sin bakgrund i ett folkparti som tidigare starkt pläderat för att så måste ske, kunna hålla med om.
Fru talman! Jag håller med om att vi måste få till stånd en ökad spridning av aktieägandet här i landet. Härigenom skulle makt, ansvar och förmögenhet fördelas på ett rättvisare sätt än i dag. Ett sätt att få till stånd en konstruktiv debatt omkring dessa frågor är att föra åt sidan det förslag till löntagarfondssystem som nu föreligger från socialdemokraterna. Det blockerar varje meningsfullt åsiktsutbyte på den punkt som det gäller just nu. Det förslaget kan vi aldrig biträda. Fru talman! Eftersom frågan om ersättning till arbetslöshetskassorna har spelat en viss roll i denna debatt, vill jag till protokollet läsa in de faktiska förändringar som skett efter 1976. Den första januari 1977 höjdes den högsta ersättningen från 130 kr. till 160 kr., den första juli 1978 från 160 kr. till 180 kr., den första juli 1979 från 180 kr. till 195 kr. och den första april 1981 från 195 kr. till 210 kr. Regeringen återkommer med förslag till riksdagen under våren om en ytterligare höjning. Ambitionen har varit att härvidlag följa så långt möjligt den löneutveckling som förevarit inom industrin. Men vi har inte haft utrymme i budgeten för att hämta igen den eftersläpning som skedde under den socialdemokratiska regeringens tid.